Herr talman! Att riksdagens arbete bör inledas med en officiell öppningshögtidlighet torde det råda stor enighet om. Öppnandet har sedan några år tillbaka skett under enkla formeri det nuvarande provisoriska riksdagshuset. Numera vet många medborgare inte ens vid vilken tid på året som riksmötet öppnas. Detta medför bl.a. att allmänhetens insikt om riksdagens centrala roll i samhället minskar. Vi moderater finner denna utveckling allvarlig och anser det viktigt att alla möjligheter tas till vara för att ge riksdagen tillfälle att komma i kontakt med medborgarna och skapa intresse för riksdagens arbete. Det är därför viktigt att själva inledningen av riksmötet får en sådan utformning att den väcker allmänhetens intresse. Ett medel att nå detta mål är att i modifierad form låta öppningsceremonin liksom tidigare äga rum i rikssalen. Denna utgör en lämplig inramning för en sådan högtid. Visserligen har under årens lopp många förändringar i riktning mot förenkling ägt rum, men de högtidliga formerna och värdigheten i ceremonierna slog man vakt om. Enligt vår mening är det betydelsefullt att riksmötet öppnas i former som markerar det historiska sambandet med Sveriges tidigare statsskick och historia. Jag vill därför nu ta tillfället i akt att teckna en kort historik i frågan. Riksdagen fick efter frihetskriget mot Danmark så småningom sin permanenta samlingsplats i Stockholm under Gustav Vasas långa regering. Den svenska riksdagen bestod då av fyra stånd — adel, präster. borgare och bönder — vilka sammanträdde och överlade var för sig i sina egna samlingslokaler, som var belägna på olika platser i Stockholm. För ståndens gemensamma överläggningar och beslut samlades man emellertid i rikssalen på Stockholms slott, förmodligen beroende på att något annat lämpligt utrymme knappast stod att uppbringa i det dåtida Stockholm. Riksdagens talman har beslutat att öppnandet av riksmötet skall äga rum i riksdagens ordinarie samlingssal och inte längre i rikssalen på Stockholms slott såsom tidigare varit skick och bruk. Anledningen till detta beslut mot en mer än 400-årig tradition har uppgetts vara en önskan av grundlagberedningen att öppningshögtidligheten bättre skall passa in i det mönster som gäller i ett parlamentariskt statsskick och därför förläggas till kammarens Nr 121 plenisal. Samtidigt har det gjorts gällande att det skulle vara ”odemokratiskt” och 16 april 1980 ”förödmjukande” för riksdagsmännen, att när de nu som folkets valda representanter innehar all makt i riket bege sig till kungens slott för att där få lov att öppna sitt riksmöte. Om en sådan argumentering skulle ligga till grund för talmannens beslut att stryka ett streck över en av det moderna Sveriges få men samtidigt mest imponerande och allmänt uppskattade offentliga manifestationer vore det beklagansvärt. Då det nuvarande slottet byggdes var det som så många andra liknande praktbyggnader runt om i det dåtida Europa inte enbart avsett att vara ett residens för den regerande kungliga familjen och dennas uppvaktning. Ser man på Tessins planer för återuppbyggnaden av den 1697 nedbrunna Vasaborgen så finner man lätt bredvid de kungliga gemaken också rader av ämbetsrum och arkivlokaler för de kungliga kollegierna, dvs. de dåtida ämbetsverken, som alltså förutsattes ha sina tjänstelokaler innanför slottets murar. Som bekant fortsattes denna tradition långt in på 1800-talet, då slutligen kungl. biblioteket avflyttade till nya lokaler i Humlegården. Det bör i detta sammanhang också noteras att såväl högsta domstolen som regeringsrätten haft sina lokaler i ordenssalarna på slottet långt in i vår tid. Det var därför helt naturligt att också förlägga den lagstiftande maktens plenisal i samma byggnad som den högsta administrationen och den högsta dömande makten. Det under hela frihetstiden rådande svåra statsfinansiella läget, som tidvis medförde betydande förseningar vid slottsbyggets färdigställande, gjorde det vid denna tidpunkt knappast möjligt att uppföra en särskild byggnad för riksdagens plenarmöten, då en sådan med lätthet kunde inrymmas i det under byggnad varande slottet. Jag har genom denna korta historiska tillbakablick velat visa på att rikssalen som allt annat statligt tillhör folket och därmed också bör användas av oss folkvalda. Rikssalen har således alltid tidigare varit den svenska folkrepresentationens högtidliga samlingslokal. Att den rent lokalt ligger i en byggnad, som under tidernas lopp blivit enbart en kungaboning, har historiska snarare än dynastisk-politiska skäl. Men detta utgör ingen anledning till att flytta riksdagens högtidliga öppnande. Riksdagens högtidliga öppnande i dess tidigare form var synnerligen uppskattat av stora delar av svenska folket, vilket TV:s sändningar i hög grad bidrog till. Det torde heller inte råda något tvivel om att en majoritet av svenska folket vill att riksdagen skall återinföra ett högtidligt öppnande i de former som tidigare tillämpades, då riksmötet börjar sitt arbete i oktober månad. Vi finner det också angeläget att riksdagen inför Sveriges folk slår vakt om goda traditioner, som kan bidra till att skapa värdighet kring och förtroende för Sveriges riksdag. Motioner från icke enbart moderata samlingspartiet angående formerna för riksmötets öppnande har förekommit så gott som varje år här i riksdagen. Svaret har också varit detsamma år för år — så också detta år. Konstitutions 35 utskottet erinrar om att det enligt bestämmelserna i riksdagsordningen ankommer på talmannen att efter samråd med vice talmännen fastställa ordningen för riksdagens öppningssammanträden. Vidare säger utskottet att ceremonin normalt bör förläggas till riksdagens plenisal. Ja, det är i stort sett vad Gunnar Oskarson och jag säger i vår motion nr 1049. Vi anser där att riksmötets öppnande i rikssalen bör äga rum vid början av varje ny mandatperiod, medan normalt öppnande av riksmötet under mellanliggande år bör ske i riksdagshuset under de former som fastställes av talmannen i samråd med vice talmännen. Herr talman! Jag hoppas att talmannen under det kommande året vill överväga att i huvudsak återgå till tidigare plats och skick för riksmötets öppnande, vilket också anges i motionens hemställan. Något politiskt eller ekonomiskt hinder har jag svårt att finna någon klar motivering för. Bertil Fiskesjö anser att den moderata reservationen är försiktig i tonfallet, tydligen alltför försiktig. Vi reservanter anser det lämpligt att talmannen avgör frågan. Därför hoppas vi att motionen vinner kammarens gehör. Hilding Johansson anser att verkligheten har tagit över när det gäller det framtida riksdagshuset. Han säger också att det har framförts egendomliga ståndpunkter i den frågan. Ja, framtiden får väl utvisa vem som har rätt. Parlamentariker från skilda länder skulle enligt Hilding Johansson hålla med honom om att de nuvarande formerna för riksmötets öppnande är de rätta. Frågan är emellertid om han har rätt. Jag kan ju inte här bevisa motsatsen. Det väsentliga är dock hur den svenske medborgaren ser på denna fråga. Det är framför allt med tanke på honom eller henne som vi har skrivit dessa motioner. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den vid utskottets hemställan fogade reservationen beträffande p. 28 mom. 5.

Herr talman! Sedan riksdagen förlade sin öppningsceremoni till kammarens plenisal i stället för rikssalen har det varje år förekommit motioner om återflyttning av öppningsceremonin till rikssalen. Motionerna om återgång till den gamla ceremonin har tillkommit därför att många människor har framfört förslaget till oss riksdagsmän. Dessa väljare, vanliga svenska medborgare, är ganska många. Det är de människor som är intresserade av det arbete som vi folkvalda utför eller i varje fall borde utföra. Vi strävar ju efter att göra medborgarna mera intresserade av vårt arbete här, och vad vore bättre än att börja just på riksmötets första dag? Som motionär vid flera tillfällen i detta ärende vet jag att det är talmannen som efter samråd med vice talmännen avgör på vilket sätt riksmötet skall öppnas. Därför behöver inte utskottets ordförande upplysa mig om det i dag. Att jag kommit tillbaka i år igen med motionen beror bl.a. på att vi valten Nr 121 ny talman och två nya vice talmän sedan vi förra gången behandlade Onsdagen den motioner av denna innebörd. Jag tror, optimist som jag är, att det nya 16 april 1980 talmanspresidiet är mycket lyhört för vad svenska folket tycker och är berett att gå väljarna till mötes. Riksdagens arbeis Jag lyssnade till utskottets ordförande, Bertil Fiskesjö, som litet raljant former, m.m. beskrev vad som står i reservation 2. Bertil Fiskesjö menade att det var en väldigt försiktig och till intet förpliktande skrivning. Men målsättningen är faktiskt att vädja till den nye talmannen att till bedömning ta upp frågan om hur riksmötet skall öppnas. Man behöver inte skriva hårdare för att nå den avsikten, herr Fiskesjö. Nu är det tyvärr bara de moderata ledamöterna i utskottet som genom reservation 2 gett uttryck för uppfattningen att riksmötet bör öppnas på det sätt som skedde tidigare. Men om man har kontakter utanför detta hus vet man att det är väldigt många människor som tycker som jag i denna fråga. Dessa människor finns i talmannens parti, och de finns i herr Fiskesjös parti. Men dessa människors och mitt hopp står inte till utskottsordföranden, utan det står till talmannen och vice talmännen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! När folkomröstningskampanjen om kärnkraften inleddes för några månader sedan uttryckte Tage Erlander förhoppningen om att svenska folket skulle samlas i en jättestor studiecirkel för att grundligt lära sig den betydelsefulla energifrågan. Kort därefter förklarades från massmedialt håll att allmänheten inte borde vänta sig att massmedia skulle fungera som något folkuniversitet i frågor av detta slag. Detta fick sin bekräftelse många gånger under kampanjen. Kanhända är detta en riktig syn — ur nyhetsbevakarnas synpunkt. Den löpande nyhetsbevakningen kräver mycken tid, och den mer djupplöjande informationen får därför överlåtas åt andra. Lika självklart som behovet var av kunskap om de framtida energifrågorna lika självklart framstår i dag behovet av att öka kunskaperna om Sveriges ekonomiska läge. På det sistnämnda området är behovet än större, och det kommer dessutom att sträcka sig flera år framöver. Det svåra läget är i hög grad resultatet av den ekonomiska politik som förts i vårt land de allra senaste åren. Det borde vara ett gemensamt intresse för alla politiska partier att den ekonomiska verkligheten kunde åskådliggöras på ett objektivt och lättbegripligt sätt för landets medborgare. Detta är motivet bakom motion 223, som behandlas i detta sammanhang och som jag tillsammans med Anita Gradin har undertecknat. Nu brukar det tillhöra god ton i riksdagsarbetet att man med tystnad låter sig nöja med en positiv utskottsskrivning. Vår motion har också fått en ingående behandling. Av speciellt intresse är bil. 1 till utskottets betänkande. På det hela taget uppfattar vi utskottets skrivning i textavsnittet som ett instämmande i motionens synpunkter. 39 Intrycket blir ett annat när man kommer till utskottets kläm, som mynnar ut i ett avslagsyrkande. Det är riks att de som är mindre bevandrade i det politiska teckentydandets konst kan tolka detta som en parlamentarisk västgötaklimax. Så har vi inte sett det. KU vill tydligen befria talmanskonferensen från att tvingas ta initiativ på detta område. Motivet för motionen är klart. Vi anser nämligen — och det bestyrks också av bil. 1 till utskottets betänkande — att den objektiva information som hittills lämnats i de samhällsekonomiska frågorna är svåröverskådlig och svårtillgänglig för den stora allmänheten. Därför anser vi — och vi får stöd av KU — att det är en angelägen uppgift att förbättra denna informationsverksamhet. Tanken på en samhällsfinansierad informationsverksamhet är inte ny. Under efterkrigsåren, då Sveriges ekonomiska problem av förklarliga skäl var mycket stora, tog statsmakterna initiativ för att förse stora samhällsgrupper med en objektiv ekonomisk basinformation. Detta projekt utvecklades senare till utgivandet av Konjunkturjournalen under åren 1951-1959 i samarbete med konjunkturinstitutet. Det finns säkert många i den här kammaren som kan intyga att denna informationsverksamhet var av stort värde. Men utgivningen upphörde. Kanhända berodde detta på att det ekonomiska läget då ansågs så bekymmersfritt att en information av detta slag var överflödig. 1974 genomfördes under ledning av talmanskonferensen och riksdagens informationskommitté en försöksannonsering i pressen om riksdagen och dess arbete. Denna annonsering fick en fortsättning med försöksutgivningen av tidningen Sveriges Riksdag. Tidningen gick ut i 4 miljoner exemplar till landets samtliga hushåll. Även detta material innehöll mycken värdefull politisk och samhällsekonomisk basinformation för allmänheten. Tidningen togs också i stor utsträckning i anspråk för undervisningsändamål. Dessa projekt, som fungerat bra, utvärderades senare av olika opinionsundersökningsinstitut. Slutsatsen blev att tidningsprojektet ansågs värt att få en kontinuerlig fortsättning. Detta material har också varit tillgängligt för riksdagens ledamöter. Ett växande informationsbehov mot bakgrunden av vårt lands nu mycket miserabla ekonomiska läge underströks med stor styrka någon månad efter det att vi avlämnat motionen. Det skedde i en debatt mellan budgetminister Ingemar Mundebo och finansutskottets vice ordförande Kjell-Olof Feldt. Jag har här ett klipp ur en av Stockholms största tidningar, som refererade den konferens där denna debatt hölls. ”Nu bör vi upplysa om lägets allvar”, lyder rubriken till referatet. Vidare heter det: ”Politikerna har inte tillräckligt klart upplyst svenska folket om hur allvarligt vårt ekonomiska läge är. Om detta var budgetminister Ingemar Mundebo och riksdagsman Kjell-Olof Feldt helt ense — -- på konferensen Vårt ekonomiska läge.” Detta skrevs i februari månad. När det gäller själva handhavandet av dessa uppgifter ansluter sig KU i allt väsentligt till det som sägs i vår motion men anser att dessa frågor bjuder på stora svårigheter. Därför avvisar man vårt förslag att lägga dessa uppgifter på Utskottets skrivning på denna punkt är mycket intressant. I NSI:s 16 april 1980 instruktion sägs att dess roll är främst rådgivande och samordnande. KU går nu längre och framhåller NSI:s möjligheter att ta initiativ beträffande information av det slag som aktualiseras i motionen. Utskottet uttrycker sig så här: ”Nämnden kan förutsättas vara oförhindrad att ta initiativ till åtgärder rörande ekonomisk information om så bedöms lämpligt.” Klarare kan det inte sägas. Till det här kan läggas att det i årets budgetproposition meddelas att det vid ingången av innevarande budgetår fanns en odisponerad medelsreservation om drygt 10 milj.kr. Enligt de uppgifter jag fått finns medel fortfarande disponibla. KU:s påpekande blir av än större intresse mot bakgrunden av de kritiska synpunkter som tidigare framförts av riksdagens revisorer vid en analys av de samhälleliga informationsinsatserna. I en ganska omfattande granskningspromemoria aktualiserade revisorerna nya grepp inom NSI:s område, och undersökningen bekräftade behovet av en kraftfullare och mer målinriktad inriktning av samhällets informationsverksamhet. Resultatet blev också en skrivelse som sändes till regeringen i november 1976. Herr talman! Vi motionärer är tillfredsställda med att konstitutionsutskottet i sak ger sitt stöd åt vårt krav om en förbättrad utåtriktad informationsverksamhet i de övergripande ekonomiska frågorna. Vem som skall fullfölja dessa propåer har för motionärerna något mindre intresse. Det väsentliga är att det sker någonting på detta område och att resultatet blir en objektiv ekonomisk basinformation. I den tidigare informationsverksamheten har det parlamentariska inflytandet varit garanterat. Det har visat sig vara nödvändigt, och det rör sig här om en mycket angelägen uppgift. Mot denna bakgrund har jag vid detta tillfälle inget annat yrkande än om bifall till konstitutionsutskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall göra några korta kommentarer med anledning av vissa av de inlägg som nu har kommit på rad här. Först vill jag säga några ord till Tore Nilsson. Han inledde sitt anförande med att säga att riksdagen borde ha återvänt till Helgeandsholmen för länge sedan. Låt mig bara erinra om att ett bifall till Tore Nilssons förslag skulle definitivt fördröja återflyttningen åtskilliga år. Det förslag, Samspel. som han gång på gång har pläderat för har varit uppe till prövning tidigare i olika organ och i riksdagen som helhet. Det är således inte på det sättet att förslaget har lagts under bordet. Men det har fått vika för den lösning som riksdagen förordade. Alla de frågor som Tore Nilsson tagit upp i sitt 4 anförande har övervägts i beredningsarbete som föregått besluten om återflyttningen. Tore Nilsson har naturligtvis full rätt att fortsätta att driva sitt förslag till lösning. Ingen av utskottets ledamöter har dock funnit anledning att biträda Tore Nilssons förslag. Utskottet är enigt i sitt avslagsyrkande på den punkten. Jan-Eric Virgin och Wiggo Komstedt kom tillbaka till en fråga som vi också har haft ett par omgångar om, nämligen frågan om öppningsceremonierna. Jag vill rätta till en felaktighet i Jan-Eric Virgins anförande. Han sade att talmannen har beslutat att avbryta en månghundraårig tradition härvidlag. Så självsvåldigt handlade inte Henry Allard. Han följde helt enkelt det riksdagsbeslut som grundades på konstitutionsutskottets grundlagsbetänkande 1973. För att det skall bli klarhet om vad som gäller skall jag läsa in det till kammarens protokoll.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 Utskottet utgår, liksom grundlagberedningen utan meningsskiljaktighet gjort i sin motivtext, från att ceremonin normalt förläggs till riksdagens plenisal.” Detta ställer sig riksdagen bakom, och det är alltså det beslutet som dåvarande talmannen fullföljde. Sedan framhärdar jag med mitt påstående när det gäller moderatreservationen, nämligen att den inte innebär något förslag om återflyttning av ceremonierna till rikssalen. Den innebär bara en modest vädjan till talmannen att tänka över dessa ting men anger inget krav på något speciellt resultat av detta tänkande. Sven-Gösta Signell klagade över att vi inte hade biträtt ett förslag om att projicera talares namn och partibeteckning på bildskärmen, och han menade att det är väldigt besvärligt t.o.m. för ledamöter att avgöra vem som står i talarstolen. Det är klart att man kan tänka sig en sådan service. Vi har haft frågan på remiss till förvaltningsstyrelsen. som har avstyrkt med hänvisning till att det skulle kosta en hel del pengar — 250 000 kr. i första omgången och sedan naturligtvis driftkostnader i fortsättningen. Man kan säga att det inte är en så stor summa, men man får väga pengarna mot den tänkbara effekten. Och jag har svårt att förstå att det i varje fall för riksdagens ledamöter kan vara särskilt besvärligt att med hjälp av talarlistan orientera sig om vem det är som står i denna talarstol. Sedan klagade Sven-Gösta Signell över att utskottet har legat länge på denna motion. Ja, det är minsann inte så ovanligt att vi skjuter upp motioner från en session till en annan — det tvingas vi göra när vi blir överhopade av förslag från riksdagens ledamöter. Det är alltså ingenting märkligt med det. Sven-Gösta Signell undrade vidare varför motionen inte varit på remiss. men det har den faktiskt varit. Vi stöder oss på förvaltningsstyrelsens uttalande. Slutligen kom Sture Palm i sitt anförande in på behovet av ökad information i ekonomiska frågor till svenska folket, som han har motionerat - Nr 121 om. Och alla instämmer väl i det kravet — det är självfallet bra med Onsdagen den information. Vi diskuterade länge i utskottet fram och tillbaka hur vi skulle ställa oss till detta motionskrav. Men vi kom överens om att om avsikten var att det skulle ges en allmän orientering om grundläggande ekonomiska begrepp så kunde vi hänvisa till att det redan finns uppsjöar av skrifter som sysslar med detta. Och om avsikten var att man skulle ge mer avancerade beskrivningar kunde vi påpeka att det inte heller på det området saknas skrifter. Ville man att det skulle vara mera allmänna redovisningar av vad de tänkbara effekterna blir av budgetförslag och andra ekonomiska förslag kunde vi ta fram en hel del material som behandlar det också. Jag vill för min del säga, att jag tror det skulle bli besvärligt att låta riksdagen framställa en av riksdagen sanktionerad skrift på detta område som skulle göra anspråk på att ge den absoluta sanningen. Jag föreställer mig att partierna här i riksdagen skulle kunna ha ganska skilda uppfattningar om hur det ekonomiska läget ser ut, vad orsakerna är till att det ser ut som det gör och vad man bör göra för att ändra på det. Vidare skulle vi utan tvivel få en betydande tidsåtgång för att framställa ett sådant här material. Och vi skulle då riskera — något som informatörer ofta råkar ut för — att många av uppgifterna i en skrift som riksdagen med möda arbetat fram skulle vara föråldrade redan när de lämnade trycket.

Herr talman! Herr Fiskesjö säger att allt det som jag har talat om i dag och tidigare har lagts på bordet, dvs. att det har presenterats. Då måste jag fråga: Vad har man sagt i utskottet under årens lopp och nu senast om vad riksdagen har begärt? Vad har riksdagen begärt för hus? Jo, ett hus på Helgeandsholmen. Varför fick vi inte det? Vad har man sagt om kostnaderna? Hur förklarar man förseningen och de stora kostnaderna? Vad har man sagt om säkerhetsaspekterna då det gäller ledamöternas säkerhet och behovet av förstärkning, dvs. den säkerhet som gäller själva huset? Vad har man sagt om tidsspillan? Kan någon i utskottet i dag säga vilken tid det kommer att ta att gå från det mest avlägsna rummet till plenisalen? Vad betyder ett strömavbrott för hissarna och för allt annat? Det är ju en orimlighet man har gått in för. Därför är jag förvånad över att det sägs att allt har lagts på bordet. Jag vill framför allt säga att riksdagens ledamöter i dag inte vet vad de beslutar om — det har aldrig skett någon riktig presentation av alternativen. Det gåtfulla är att det i dag inte finns någon i utskottet som har en annan mening. Jag förstår det bara inte. men jag böjer mig för det. Jag funderar också över handläggningen. Det föreligger en motion 1972:1913 av Alf Wennerfors, som begär att man skall titta på själva förfarandet i fråga om arkitekttävlingen. Det finns en motion av Sten Sjöholm, Per-Olof Sundman, Anders Gernandt och Rolf Clarkson, 1973:2183, som begär att riksdagen måtte besluta att det fortsatta utredningsarbetet uteslutande inriktas på alternativet att riksdagen återvänder till 43 ett ombyggt riksdagshus på Helgeandsholmen. Det har alltså hela tiden oavbrutet kommit förslag i denna riktning, och enligt min mening har man aldrig haft några sakskäl mot dem. Det ligger en gåta bakom detta som jag inte förstår. Till slut vill jag hänvisa till en motion som jag och några andra väckte den 19 oktober 1977 där vi tar upp frågan om stadsbilden. Vet ledamöterna hur det kommer att se ut när man har gjort påbyggnaden på gamla riksbankshuset? Försök ta reda på hur det är ritat! Tänk er en uppbyggnad 10-15 meter ovanpå taket där! Vad innebär det för miljön? Här finns det alltså en rad saker som visar att denna fråga är gåtfull.
Herr talman! Mycket kort till utskottets ordförande. Herr Fiskesjö framhärdade och sade att den moderata reservationen inte innehåller något krav på återflyttning när det gäller riksdagens öppnande utan endast en modest vädjan till talmannen. Jag är litet förvånad över att en konstitutionell expert som herr Fiskesjö inte kan förstå att ett krav inte kan riktas till riksdagen, då det är talmannen som har att avgöra saken. Vad har det för betydelse om en enig riksdag skulle besluta att man skall flytta — jag tror i och för sig inte att talmannen skulle gå emot beslutet — då talmannen fortfarande är i sin fulla rätt att göra som han själv finner lämpligt. Därför är det inte märkligt att man i reservationen inte kräver utan endast vädjar. Jag trodde faktiskt att konstitutionsutskottets ordförande förstod detta.
Herr talman! För att kammarens ledamöter inte skall få intrycket att det råder oklarhet om var utskottet egentligen står, tror jag att det är nödvändigt att erinra om vad det i själva verket skriver. Av utskottets ordförande Bertil Fiskesjö fick jag intrycket att han i viss mån var beredd att ta tillbaka vad han själv signerat. Han sade att det är svårt att bli överens om innehållet och göra en skrift av det här slaget. I vår motion har vi skrivit att det vid tidigare arbeten av detta slag har varit ett utomordentligt bra samarbete med konjunkturinstitutet. Efter kriget gav man ut skrifter, vilket sedan kom att följas av Konjunkturjournalen. Helt självklart skall denna expertis in i det här sammanhanget. Vi var överens om att man skall ha en objektiv basinformation. Nu skriver ju utskottet självt följande, och det var just detta som var utgångspunkten för mitt inlägg: ”Mångfalden av information och dess ofta svårtillgängliga innehåll gör det självfallet mycket svårt för den enskilde att dels finna informationen, dels tillgodogöra sig denna.” Detta talar ju för att man måste ha en lättillgänglig och begriplig informationsverksamhet. Nu har Bertil Fiskesjö och jag arbetat tillsammans i riksdagens informationskommitté. Vi känner till svårigheterna, och som jag sade i mitt tidigare inlägg är det inte formerna som är det väsentliga för oss. Huvudsaken är att man kommer i gång på något sätt och att det blir en parlamentarisk insyn när det gäller slutgiltigt godkännande av det material som går ut. Vi tryggar oss Nr 121 fortfarande till utskottets skrivning som stöder våra tankar och hoppas att det Onsdagen den sker någonting.

Herr talman! Bara en liten replik till Wiggo Komstedt. Jag menar fortfarande att förslaget i moderatreservationen helt och hållet är ett slag i luften. Då var kravet i Wiggo Komstedts egen motion rejälare och mera lättbegripligt, det erkännandet skall jag gärna ge Wiggo Komstedt. Riksdagen har, som jag tidigare redovisat, gjort ett uttalande om att öppnandet av riksmötet normalt skall äga rum i plenisalen. och det har talmannen rättat sig efter. Vill man ha en annan ordning, får man naturligtvis kräva att riksdagen beslutar att upphäva vad som alltfort gäller.

I reservationen föreslås ändring i huvudbestämmelse i riksdagsordningen. Av reservationen framgår att ändringen önskas genomförd med ett enda beslut. Härför krävs att minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av kammarens ledamöter röstat för bifall till reservationen. Utskottets hemställan, som endast kräver enkel majoritet, kan inte i en avgörande omröstning ställas mot reservationen. Kammaren har därför först att ta ställning till den i reservationen föreslagna ändringen i riksdagsordningen. Avslås denna ställs härefter proposition på bifall till utskottets hemställan. Om inte minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar ja har kammaren avslagit reservationen.

Herr talman! Kammaren har nu att behandla betänkandena 22 och 23 från civilutskottet. I flera frågor — för en nödvändig och positiv utveckling av bostadsmarknaden — har socialdemokraterna avgett reservationer. Då debatten inte har tidsutrymme för en alltför detaljerad genomgång av dessa reservationer vill jag redan nu yrka bifall till samtliga avgivna socialdemokratiska reservationer. Problemen på bostadsmarknaden hopar sig. Bostadsbyggandet är på tok för lågt. De senaste årens igångsättning ligger på en nivå av förkrigsmodell. När vi tidigare har kritiserat de borgerliga regeringarnas bostadspolitik har bostadsministern — som nu avverkar den tredje regeringsomgången — med en beundransvärd trosvisshet förlitat sig på statistik. Det har då alltid funnits till hands några lämpliga siffror vilka regeringen har kunnat hänvisa till. Men nu finns inte längre detta hjälpmedel. Igångsättningen under 1980 riskerar — och då gör jag en avläsning främst för årets två första månader och för Stockholms kommun för det första kvartalet — att ligga obetydligt över 50 000 lägenheter. Regeringen fick under 1979 års riksdag ett slags passivitetsvarning av riksdagen. Bl. a. sades det ifrån att målet för igångsättningen bör vara fler än 65 000 lägenheter per år. Vad säger nu bostadsministern och regeringen om detta? Jo, att bostadsbyggandet bör öka. Detta måste väl tolkas så att det är fråga om en ökning utöver 1979 års nivå, då riksdagen förespeglades 65 000 lägenheter i nyproduktionen?

Man får närmast intrycket att bostadsministern håller till i något slags grotta. där hon inte får störas av riksdagens pekpinnar. Men varje år när budgetpropositionen behandlas framträder hon för att sedan återvända till sitt politiska ide. Just nödvändigheten att planmässigt öka bostadsbyggandet till ca 70 000 lägenheter borde ha varit ett självklart intresse för både regeringen och oppositionen. Men när man ser med vilken slapphet den borgerliga majoriteten har avvisat vårt motionsförslag, verkar det som om de borgerliga partierna i civilutskottet har lyckats få samman de mest förnöjsamma människorna i det svenska samhället. Från socialdemokratiskt håll redovisar vi följande i motion och reservation: Bostadsbyggandet måste öka till 70 000 lägenheter. Det bör ske successivt och under en treårsperiod. Med utgångspunkt i 55 000 igångsatta lägenheter skulle vi 1982 vara uppe i ca 70000. Då hinner vi också förbättra rekryteringen av arbetskraft. Sverige har nämligen inte bara ett pinsamt lågt bostadsbyggande. På köpet har vi också fått brist på arbetskraft. Myndigheterna måste ransonera denna arbetskraft och fördela den till de stora befolkningsregionerna. Kravet på en jämn och mot efterfrågan svarande bostadsproduktion är en självklarhet för att byggnadsarbetarna skall erbjudas trygghet i sina jobb. Detta ger förutsättningar för en bredare rekrytering. Om de svenska byggnadsarbetarna matas med sådant som byggkris, arbetslöshet, ryckig planering och en oinspirerande regering som tar problemen med en klackspark, så påverkar detta rekryteringen negativt. Vid en hearing som civilutskottet ordnade den 13 mars togs detta problem upp av ordföranden i Svenska byggnadsarbetareförbundet. Bertil Whinberg. Han sade bl.a.: Vi måste se över styrinstrumenten och planera oss ur bristen på arbetskraft. Vi måste planera oss ur bristen på såväl bostäder som arbetskraft. Därför har vi föreslagit en bostadsbyggnadskommission med allsidig sammansättning. Denna kommission bör starta snabbt. Den skall kartlägga förhållandena på skilda orter och i kontakt med kommunerna förvissa sig om de egentliga orsakerna till det alltför låga bostadsbyggandet. Det behövs nämligen en dialog med kommunerna. Eftersom regeringen försummar dessa kontakter är det rimligt att riksdagen tar ett initiativ. Från socialdemokraternas sida ser vi bostadsbyggnadskommissionen som en hjälpreda till regeringen. Det skulle vara tragiskt om en endaste borgerlig röst skulle räcka till för att avvisa detta krav från socialdemokraternas sida. Vi har också tagit upp frågan om de ungas bostadsbehov — väl vetande att många befolkningsgrupper kommer att drabbas av bostadslöshet. När kriser nalkas på bostadsmarknaden drabbar de i första hand grupper som har svårigheter att hävda sig. Dit hör vanligen den unga generationen. Att inte inom rimlig tid få tillgång till en egen bostad. att nödgas konstatera att bostadslösheten medför stora personliga påfrestningar och att det är ett betydande samhällsintresse att bostadslöshet inte försvårar utvecklingen på arbetsmarknaden och samtidigt skapar åldersmässigt snett sammansatta bostadsområden — det är ju närmast en självklarhet. Förhållandet finns också lokalt betonat i kommuner med en ensidig planering inriktad på villor och dyra bostadsrätter. I frågan om ungdomens bostadsproblem är det intressant att konstatera att borgerliga motionärer upptäckt att ungdomens önskemål när det gäller bostad inte kan tillgodoses. Deras lösningar är närmast troskyldiga. när de riktar in sig på att de föräldrar som bor i villa skall avskilja en lägenhet åt sina barn. Det är verkligen att förenkla problemet. Vi måste få fram bostäder också till andra ungdomar än de vilkas föräldrar bor i stora villor. Vi hari den socialdemokratiska motionen fört fram förslag om att de ungas bostadsbehov skall kartläggas och om att åtgärder snarast skall vidtas för att minska bostadslösheten bland ungdomen. Detta förslag återfinns i betänkandet i form av en reservation. Visserligen säger den borgerliga utskottsmajoriteten i sak detsamma som vi. men några åtgärder vill man inte förorda. Det här tycks vara en variant på bostadsministerns hänvisningar till att alla brister beror på kommunerna, medan det positiva skall tillgodoräknas regeringen. Det är en sak att regeringen är passiv. men det är etter värre att regeringspartierna direkt motsätter sig ett initiativ. Om det finns någon borgerlig ledamot i Sveriges riksdag med intresse för ungdomens bostadsproblem hoppas jag att vederbörande har kurage att rösta fram den socialdemokratiska reservationen till ett riksdagens beslut. Till denna fråga vill jag koppla vårt förslag om inriktningen av bostadsbyggandet. Vi vill att riksdagen skall uttala sig för en ökning av flerbostadshusen och en ökning av den andel småhus som upplåts med hyreseller bostadsrätt. Vi säger också att ökningen av produktionen skall ske genom de allmännyttiga och folkrörelsekooperativa bostadsföretagen. De föreslagna uttalandena skall, förutsätter vi, ange den inriktning som är önskvärd ur bostadssociala synpunkter. Ett fortsatt byggande av stora lägenheter i ägda småhus och små lägenheter i flerbostadshus leder till ytterligare segregation. Det betyder att vi i dagens bostadsproduktion bygger in morgondagens sociala och segregerande problem. Det leder också till konfrontation med de bostadssociala mål som har uppställts för bostadspolitiken. I en av reservationerna tar vi socialdemokrater ånyo upp frågan om byggnadspriserna. Det är väl känt att det råder stora skillnader mellan byggnadspriserna mellan olika regioner men också inom vissa av regionerna.

Den sker i en takt som t.o.m. vida överstiger ökningen av konsumentprisindex. Ingen har kunnat avge någon förklaring som tillnärmelsevis kan reda ut begreppen. Att det finns byggnadsfirmor som tjänar pengar — mycket pengar — är belagt. Det gäller därför att få insyn och tillgång till ett grundmaterial för en vidare bedömning. Entreprenörerna har ingen på låneförhållandet grundad skyldighet att redovisa verkliga kostnader för bostadsmyndigheterna. Uppgifter skall dock lämnas enligt uppgiftsskyldighetslagen, och statens prisoch kartellnämnd har givits befogenheter att inhämta detta material. Där har utskottet vid tidigare tillfälle krävt förstärkningar, så att prisoch kartellnämnden skall kunna ges förutsättningar att tillfredsställande genomföra dessa undersökningar. Nämnden har enligt sina instruktioner att undersöka prisbildningen inom visst område av näringslivet, prisutvecklingen, konkurrensförhållandena och likartade problem. Men regeringen gav aldrig prisoch kartellnämnden de resurser som den behövde för att gripa tag i dessa problem, som vi socialdemokrater anser så utomordentligt betydelsefulla. Det kan helt enkelt vara på det sättet att den mycket omskrutna konkurrensen inte existerar mellan byggnadsföretag. Vi säger i reservationen beträffande detta att föreliggande uppgifter får ”anses visa att det saknas grundläggande förutsättningar för en effektiv och prispressande konkurrens på bostadsbyggnadssektorn i stora områden där produktionsapparatens struktur närmast ger en monopolsituation”. Vi har kommit till den bestämda uppfattningen att en parlamentarisk utredning skall gripa tag i de här problemen. Det är helt enkelt nödvändigt för att man skall få sakunderlag för politiska beslut. Men en sådan självklarhet ligger utanför fattningsförmågan hos de taktiska snillen som härjar i kanslihuset. Det står i propositionen att bostadsministern skall tillsätta en enmansutredare. Vi fick vid bostadshearingen den 13 mars höra av självaste statssekreteraren att denna utredare skulle tillkallas ”inom några dagar”. Direktiven lär vara klara, och det har antytts att det är fråga om ”tekniska grejor”. På så sätt skall socialdemokraterna hållas utanför utredningen; den skall göras av någon regeringen närstående prominens. De stora byggföretagen kan lita på sin regering. Regeringens enmansutredare — vem det nu kan bli — skall alltså i begränsad mening ta fram ett material som kan bli något helt annat än det som vi efterlyser i både motion och reservation. Jag brukar ibland — som förälder — åka med något av våra barn till tennis. Då har jag lagt märke till en sak som passar väl in i detta sammanhang. När någon av ungdomarna har gjort det verkliga jättemisslyckandet brukar vederbörande högt ropa sitt eget namn, med tillägget: Vad sysslar du med? Just det, Birgit Friggebo: Vad sysslar du med i bostadsdepartementet? Är det bara så att departementet har utvecklats till en anstalt, där det bakom neddragna rullgardiner utstöts höga primalskrin? Det är ett brott mot traditionell politisk anständighet att hålla socialdemokraterna utanför den begärda utredningen i en fråga av synnerligen stor betydelse för att — med begärt sakmaterial som grund — avläsa vilka tendenser som utlöses inom byggbranschen och leder till en oacceptabel kostnadsutveckling. En av våra reservationer tar upp ett problem som måhända ger en och annan centerpartist i civilutskottet anledning till en smula ruelse och — förhoppningsvis — botgörelse. År 1979 var socialdemokrater och centerpartister i civilutskottet — det gällde ett yttrande till finansutskottet — överens om att regeringen borde ges till känna vissa överväganden om totalfinansieringen av bostadsbyggandet. Den gången hann civilutskottets centerledamöter inte ända fram. De hindrades, först av partibröderna i finansutskottet och därefter i kammaren av någon där uppe. Avhoppet skedde i kammaren inför öppen ridå. Nu återkommer vi i reservation till precis samma krav som vi ställde 1979. Vi erbjuder självfallet civilutskottets centerpartister samma villkor som gällde då — dvs. att vid voteringen dela den tidigare gemensamma uppfattningen om behovet av överväganden om totalfinansiering av bostadsbyggandet. I propositionen riktar regeringen — och i utskottsbetänkandet de borgerliga — en formlig attack mot hyresgästerna. Hyresförlustlånen skall avvecklas med innevarande år.

Nu förhåller det sig ju så att nivån på bostadsbyggandet återfaller på näringslivets krav. Viker sysselsättningen i näringslivet, återspeglas detta i efterfrågan på bostäder; det lär man nog aldrig helt kunna planera sig fri från. Om nu hyresförlustlånen tas bort, får de kommuner som lojalt ställt upp själva bära kostnaderna för de tomma lägenheterna. Vi har föreslagit att hyresförlustlånen skall utgå också för 1981 och att den föreslagna bostadsbyggnadskommissionen även skall få i uppdrag att se över denna fråga. Det ligger också en solidaritet kommunerna och medborgarna emellan i vårt förslag. Vi behöver ju inte lagstifta bort all solidaritet som finns uppbyggd i det här landet! Underhållslånen skall också, enligt regeringens förslag. upphöra vid årsskiftet, allt naturligtvis under förutsättning att regeringen får som den vill. På socialdemokratiskt håll underströks när lånen infördes att de inte var någon långsiktig lösning av bostadsföretagens problem, utan att det i realiteten blev fråga om att skjuta problemen framför sig. Följer riksdagen nu förslaget — och det träder i kraft vid årsskiftet 1980-1981 — som initierar en kraftig hyreshöjning för de många hyresgästerna i det här landet, är detta ett dråpslag mot hyresgästerna. Den socialdemokratiska ståndpunkten är att underhållslånen skall avlösas för undvikande av dramatiska störningar på hyresmarknaden. Vi beställer i vår reservation ett förslag till avlösning av underhållslånen och vill ge regeringen detta till känna. Förslaget om produktionskostnadslån ställer vi upp för. Där är ledamöterna i utskottet ense. Vi har därutöver kommit sams om en rimligare tillämpning utöver vad regeringen har föreslagit i sin proposition. Det betyder att vissa projekt som redan är i gång kan bli produktionsbelånade enligt de nya reglerna. Socialdemokraterna i utskottet har vidare föreslagit att förhandlingsentreprenader och egenregibyggen skall ges möjlighet till produktionskostnadsbelåning på i sak oförändrade konkurrensvillkor. Eftersom tillämpningen av dessa upphandlingsformer utsätts för en kritisk granskning av länsbostadsnämnderna är det alltså inte fråga om något slags favorisering. Vi anser att det bristfälliga material som f. n. finns till bedömning inte ger anledning att utesluta vare sig förhandlingsentreprenader eller egenregibyggen från möjligheten till produktionskostnadsanpassad belåning. Vår reservation nr 11 i betänkandet har en särskild anknytning till Stockholm, men den har därutöver en vidare principiell betydelse. Det intressanta i det här ärendet är att bostadsstyrelsen bestämt sig för en begränsning i sak av lånemöjligheterna för bostadshotell med över 100 lägenheter. Detta saknar emellertid stöd i något statsmakternas beslut: det konstaterar utskottet. Redan detta konstaterande får förutsättas ge bostadsstyrelsen anledning till självprövning. Om detta är utskottet enigt. Vi har emellertid stannat för skilda slutsatser. Utskottsmajoriteten tycker återigen att det hela skall lösa sig med något slags överläggningar som leder till i praktiken nya övergångsregler. Det är något slags förhoppning som uttrycks i den skrivningen. Socialdemokraterna i utskottet har emellertid, med tanke bl.a. på tidigare erfarenheter, inte ansett sig vara nöjda med enbart en förhoppning. Vi föreslår i reservationen att riksdagen direkt begär en ändring av föreskrifterna så att de inte blir retroaktiva och inte heller överskrider befogenheterna. Jag tycker för min del att yrkandet i reservationen är ett rimligt krav, som bör kunna bryta blockgränserna i riksdagen. Herr talman! Regeringens bostadspolitik leder till en ny bostadskris. Bostadslösheten kommer att bli allt vanligare.

Det förutspås enorma krav på hyreshöjningar under senare delen av 1980. Vi motsätter oss de många förslagen till försämringar. För oss inom socialdemokratin är alltjämt de bostadssociala målen heliga. Regeringens agerande kan inte betyda annat än att de övergripande målen är i fara. På kortare sikt leder regeringens politik till ett bostadssocialt sammanbrott: hyror som inte kan betalas, bostäder som inte finns, allt medan bostäderna i efterfrågeområden blir mer attraktiva och säljes till hugade spekulanter för de verkligt stora pengarna. I förlängningen innebär det socialt missnöje och social oro. De unga — och andra grupper som har de sämsta ekonomiska förutsättningarna — går en hård tid till mötes. Den enda ljuspunkten i denna dystra — men tyvärr verklighetsnära — bild är den förhoppningen att det svenska folket har kurage nog att i nästa val fälla en hård dom över den borgerliga regeringens totala misslyckande i bostadspolitiken.

Herr talman! Vi avlägsnar oss allt längre och allt snabbare från de av riksdagen fastställda bostadspolitiska målen. Enligt tidigare riksdagsbeslut är dessa bl.a. att ”stärka de svagare gruppernas position”, att ”motverka segregationen i boendet och den därav följande skiktningen av befolkningen också i förskolor, skolor, fritidslokaler m.m.” samt att ”främja en allsidig boendestruktur”. Den bostadspolitiska verkligheten ser dess värre annorlunda ut. Klyftorna mellan bostadspolitikens vinnare och förlorare har vuxit sig allt större och kommer att ytterligare vidgas i nästa generation. De förmögenhetsklyftor som framför allt under 1970-talet har skapats genom boendet är sannolikt betydligt större än dem som löneskillnaderna har gett upphov till. Den del av samhällets stöd till bostadssektorn som ökar snabbast är den som inte är behovsprövad och inte kan motiveras av fördelningspolitiska skäl utan snarast har effekten att förstärka de ekonomiska skillnaderna mellan olika grupper, med andra ord skattebortfallet genom ränteavdragen. Det är samtidigt en del av bostadssektorns samhälleliga kostnader som samhället i praktiken har avhänt sig all kontroll över. Besluten om hur stor del av samhällets resurser som skall avdelas för denna sektor ligger nu inte hos riksdagen utan hos byggare, säljare, köpare och banker. Enligt vissa beräkningar uppgick skattebortfallet för innehavare av enoch tvåfamiljsfastigheter — då inte inräknat fritidshus — till omkring 7 miljarder kronor år 1979, och detta underskott kan beräknas till omkring 8 miljarder år 1980. Enligt Aftonbladet den 7 mars i år uppgår underskottsavdragen — som i själva verket är bidrag — för villaägarna till inte mindre än 11,5 miljarder samtidigt som samhällssubventionerna av hyresboendet riskerar att minska. Mot bakgrund av 1970-talets utveckling med kraftigt ökade hyror, en återkommande bostadsbrist genom minskat bostadsbyggande, en tilltagande spekulation och ökade orättvisor på bostadsmarknaden, har vänsterpartiet kommunisterna sedan flera år tillbaka ställt förslag till åtgärder i syfte att stoppa denna utveckling. Sådana förslag och synpunkter har framförts även till årets riksdag, och en stor del av dem behandlas i civilutskottets betänkanden nr 22 och 23, fortfarande tyvärr utan något större hänsynstagande till våra förslag från den borgerliga utskottsmajoriteten. De samhälleliga och sociala konsekvenserna av den bostadspolitik som förs kan bli förskräckande, om man inte snabbt lägger om kursen och tar itu med problemen ungefär på det sätt som vi från vpk sedan många år föreslagit. Boendet framstår som ett av 1970-talets krisområden och har som kännetecken segregation, förmögenhetsöverföring samt social och kulturell utarmning av boendet. I en rapport som tre författare — Björn Alfredsson, Inga-Lisa Sangregorio och Ronny Svensson — utarbetat på uppdrag av socialstyrelsens projekt Socialt arbete — innehåll och form, försöker man beskriva bostadspolitikens sociala effekter.

Åtgärderna motiverades dels med kraven på ökat boendeinflytande och förbättrad närdemokrati, dels med hänvisning till människans natur. Människan har, sade reformens försvarare, en benägenhet att vara mer aktsam om det hon äger, och en övergång till ägarbostäder borde därför medföra minskade driftsoch reparationskostnader, vilket skulle komma såväl samhället som den enskilde till godo. Reformen genomfördes under betryggande hänsynstagande till de boende. För att ingen skulle tvingas lämna sin gamla bostad vid övergången från hyresrätt till bostadsrätt gav kommunerna fördelaktiga lån till insatsen. Vid en uppföljning av reformen 1985 visade det sig emellertid att ytterst få låginkomsttagare bodde kvar i de attraktiva lägena i inneroch mellanstad, detta trots de fördelaktiga kommunala lån som teoretiskt sett borde ha gjort det möjligt även för hushåll med blygsamma inkomster att bo kvar. En stickprovsundersökning omfattande var femtonde lägenhetsöverlåtelse i de till bostadsrätt förvandlade f. d. allmännyttiga husen visade en genomgående tendens: ut flyttade låginkomsttagare, in flyttade höginkomsttagare. Ett par undantag som granskades närmare visade sig bestå av pensionärer med låg inkomst men med stor förmögenhet. I djupintervjuer med de utflyttade låginkomsttagarna framkom att de flesta varit nöjda omedelbart efter överlåtelsen. De hade i många fall fått en större summa pengar än de någonsin tidigare disponerat. Redan efter något år hade emellertid belåtenheten övergått i missnöje. Pengarna var slut, hyran på det nya stället högre, och samtidigt insåg de att de hade gjort en dålig affär, eftersom överlåtelsevärdet senare stigit. Nu, år 1990, kan man konstatera att det knappast går att kartlägga de verkliga boendekostnaderna i olika typer av bostäder. Identiskt lika lägenheter i samma hus betingar helt olika kostnader beroende på vem som bori dem. De ursprungliga hyresgäster som ännu 1990 bor kvar i husen har en boendekostnad som ligger långt under marknadshyran. Detta gäller även de fall då barn eller släktingar till de ursprungliga boende fått överta lägenheten. För senare tillkomna bostadsrättshavare är kostnaden väsentligt högre på grund av de under perioden mångdubblade överlåtelsevärdena. Som en tumregel gäller: ju senare inflyttning, desto högre bostadskostnader. Till den ordinarie avgiften kommer nämligen för dessa personer räntorna på lånen till de allt högre insatserna. Detta kompenseras dock av att de nyinflyttade i allmänhet har höga inkomster och höga marginalskatter och alltså tack vare avdragsrätten för skuldräntor i praktiken inte själva behöver stå för mer än 25-30 procent av räntekostnaden för lånen till insatserna. Villabyggandet har under 80-talet fortsatt i ungefär samma omfattning som under 70-talet. Strävandena att minska privatbilismen och förbättra kollektivtrafiken har därigenom förhindrats. Samtidigt ser många det som ett tecken på ökad jämställdhet att tvåbilsfamiljerna blivit allt vanligare. 1990 års kvinna nöjer sig inte med att låna bilen ibland: hon har en egen, åtminstone i villaförorterna. Den under hela 80-talet pågående utbyggnaden av eluppvärmda småhusområden har dessvärre gjort det omöjligt att sätta en parentes kring kärnkraften. Som statsministern uttryckte det i en TV-debatt: ”Vi kan naturligtvis inte svika alla de små människor i samhället som i förlitan på en tryggad elförsörjning satsat pengar och arbete på ett eget hem med eluppvärmning.” För socialvårdens del har utvecklingen inneburit avsevärda rationaliseringsvinster. Genom att klienterna nu samlats till vissa bostadsområden har det blivit möjligt att utnyttja stordriftsfördelar även inom socialvården. Detta hade varit svårt att göra utan den nuvarande starka uppdelningen av människor på olika slags bostadsområden. Det främsta bekymret för politikerna är den minskade skattekraften. Kommuner som Lidingö, Djursholm och Stockholm 1 har tvärtemot vad man kunnat vänta sig haft en stadigt sjunkande skattekraft, trots att de privata swimmingpoolerna, lyxbilarna och båtarna är fler än någonsin. Tack vare det föreslagna nya kommunala skatteutjämningssystemet väntas dessa olägenheter emellertid försvinna. Protester mot detta system har emellertid kommit från kommuner som Botkyrka, Haninge och Stockholm 4 och 5; sedan en hemligstämplad kostnads-intäkts-analys från bostadsdepartementet publicerats i en illegal turkisk tidning i Tensta.

Jag kommer fortsättningsvis i huvudsak att uppehålla mig vid de frågor och förslag som tagits upp i vpk-motionerna 1553 och 1519 om hyresstopp. ökat bostadsbyggande och rättvisa i boendet. Inga Lantz och Sven Henricsson kommer att ta upp andra frågor och vpk-motioner som behandlas i föreliggande betänkanden. En del av våra bostadsmotioner har tidigare varit föremål för behandling, och senast för ett par veckor sedan avfärdade en borgerlig majoritet vpkoch s-förslag om förbättrade bostadsbidrag. Bostadsministern gjorde det lätt för sig beträffande vpk-förslagen genom att helt fräckt påstå att vpk gör det lätt för sig genom att komma med förslag om hur olika förbättringar för hyresgästerna skall genomföras utan att ha täckning för sådana kostnader. Möjligt är att också den borgerliga utskottsmajoriteten anser detta. I vart fall återfinns som vanligt bl.a. sådana motiv för avslag på vpk-motionerna i de betänkanden vi nu behandlar. Låt mig därför på en gång säga att våra förslag till förbättringar för hyresgästerna samtidigt förutsätter försämringar för bank-, byggoch fastighetskapitalet, för mäklare, kapitalägare och spekulanter. Våra förslag innebär bl.a. att möjligheterna till ränteavdrag skall minskas, att vinsterna vid försäljningar skall beskattas hårdare och att inga subventioner skall utgå till privata fastighetsägare. Ett genomförande av våra förslag skulle följaktligen innebära en betydande omfördelning av det direkta och indirekta stöd som nu utgår i olika former. Våra förslag till mera genomgripande förändringar skulle också på sikt innebära att bostadskonsumenterna kunde tillföras de vinster som nu görs i olika led då det gäller mark, byggnadsmaterial. byggande. ägande och förvaltning av bostäder. Vi vill göra slut på alla vinstoch spekulationsin tressen i andras behov av att bo, det skulle bli billigare både för stat och kommun och för hyresgästerna. Vi vill åstadkomma en omfördelning av subventioner inom bostadssektorn genom att medel överförs från ägarsektorn till hyressektorn. Bostadsministern lät för en tid sedan — i anslutning till att regeringen lät riksbanken försämra lånevillkoren för bostadsbyggandet — meddela att det inte var så farligt att förkorta amorteringstiderna med tio år och ersätta de s.k. annuitetslånen med nya serielån. Hon erinrade om att bakgrunden till riksbankens beslut var ett regeringsförslag som i sin tur grundade sig på kapitalmarknadsutredningens förslag och att det vid riksdagsbehandlingen inte framförts några invändningar. Ändå måste bostadsministern vara medveten om att i vart fall ett parti — vänsterpartiet kommunisterna — energiskt bekämpat sådan avkortning av amorteringstider på bostadslån och i stället upprepade gånger föreslagit en förlängning. Konsekvenserna av riksbankens beslut blir som alla vet att nybyggda lägenheter blir dyrare och att det förmodligen ytterligare kommer att dämpa det skandalöst låga bostadsbyggandet. Dessutom kommer även den äldre bebyggelsen att drabbas, när lånen skall konverteras, dvs. lyftas av till de nya serielånen. Det kan bli fråga om stora hyreshöjningar på upp till 140 kr. i månaden. Försämringarna har genomförts av riksbanken, men det är regeringen som får ta ansvaret för att man har överlåtit åt riksbanken att ta ett så viktigt bostadspolitiskt beslut. Detta har man låtit ske trots varningar från hyresgäströrelsen, HSB, Riksbyggen och SABO om de omedelbara konsekvenserna i form av höjda hyror. De ständiga hyreshöjningarna urholkar levandsstandarden för många hushåll, och man klarar inte längre nya pålagor utan tvingas till extraordinära åtgärder. Vpk har tidigare sagt — och vi upprepar — att nya hyreshöjningar måste stoppas. Och vi har i en av de motioner som nu behandlas föreslagit ett statligt stöd genom ränteoch amorteringsfria lån till de allmännyttiga bostadsföretagen. Ett sådant stöd avser att täcka dels deras reguljära kostnadshöjningar från 1979 års nivå, dels deras särskilda, ökade kostnader och därmed åstadkomma ett hyresstopp. Den hyresutplundring som pågår kan bara stoppas genom ett riktat statligt stöd till de kommunala bostadsföretagen. Vidare måste prisstopp och prissänkningar genomföras på byggnadsmaterial och olja för bostadsuppvärmning. Regeringen föreslog nyligen i sitt s.k. krispaket bl.a. ett hyresstopp som ett inslag i åtgärder att söka begränsa lönehöjningarna i årets avtalsrörelse. Bostadsministern hade i går i riksdagen möjlighet att utveckla vad man vill uppnå med ett sådant hyresstopp och innebörden av det. Av vad hon då sade framgick dels att det bara kunde bli fråga om hyresstopp om det i stort sett blir lönestopp, dels att undantag skall kunna meddelas från ett eventuellt hyresstopp samt dels att hyresstoppet bara får ses i samband med andra åtgärder för att få stopp på priskarusellen. Något sådant villkorat hyresstopp kan inte accepteras i ett läge där boendekostnaderna under senare år har ökat mer än priserna i allmänhet. Det kan självfallet inte accepteras i ett läge där ett hyresstopp tillsammans med ett effektivt prisstopp och tillsammans med ordentligt höjda löner på vinsternas bekostnad utgör nödvändiga förutsättningar för att lönearbetarna skall kunna börja ta igen en del av de reallöneförluster man gjort under borgerliga regeringar. Därmed inte sagt att ett hyresstopp är oviktigt och inte skulle behövas. Det är nödvändigt som ett första steg på vägen i kampen mot hyreshöjningarna och som ett led i en ny bostadspolitik. Herr talman! Det låga bostadsbyggandet och den tilltagande bostadsbristen har med all rätt blivit ganska uppmärksammade i bostadsdebatten. Alla tecken tyder på att vi i år får ett byggande av bostäder som är ännu lägre än vad det var under 1978 och 1979. Antalet årligen färdigställda lägenheter ligger i stort sett på samma låga nivå som åren närmast efter det andra världskriget. Regeringen försöker förklara denna negativa utveckling med svårigheter att få arbetskraft, men det är ju ingenting som har hänt på en gång eller av en händelse. I själva verket är det en medveten nedbantning av bostadsbyggandet som har skett och som bl.a. återspeglar sig i att byggnadsarbetarkåren under 1970-talet reducerats med hälften. Eftersom bostadsbyggandet utgör grunden för stora delar av övrig inhemsk arbetsmarknad, har det fått återverkningar även för andra branscher inom bl.a. byggnadsindustrin. På samma sätt som regeringen försöker förringa eller bortförklara bostadsbyggandets nedgång och snedvridning försöker man bortförklara den faktiska stora bostadsbrist som uppstått som en följd av regeringens brist på vilja och/eller förmåga att driva en vettig bostadspolitik. Ett faktum är att hundratusentals ungdomar, ensamstående och barnfamiljer saknar egen bostad eller bor otillfredsställande. Samlade åtgärder måste nu snabbt vidtas för att öka nybyggandet, och inriktningen måste vara att komma upp i en årsproduktion av 75 000 lägenheter. De flesta lägenheterna skall enligt vpk:s mening byggas i hyreshus ägda av kommunerna, och den stora småhusdominansen måste ersättas av en större andel flerfamiljshus. Det går inte längre att bortse från de problem som det låga bostadsbyggandet, den stora bostadsbristen, den kraftiga ökningen av byggkostnaderna, bristen på utbildad arbetskraft och en dålig byggberedskap fört med sig. Det är nu hög tid med kraftåtgärder och en medveten satsning från stat och kommun. Bostadsbristen måste byggas bort. Kommunerna måste ges ett tillräckligt stöd för att kunna bygga och tillhandahålla bostäder som är överkomliga för hyresgästerna. Om det skall bli möjligt, är det nödvändigt att snarast sänka räntan och förlänga amorteringstiderna på bostadslån till allmännyttiga bostadsföretag. Kravet på en statlig bostadsbank och statlig totalfinansiering av bostadsbyggandet och dess följdinvesteringar måste realiseras. Finansieringen kan ske genom enhetslån med lång amorteringstid samt till låg och fast ränta på förslagsvis 1,5 96. Avgörande är emellertid inte de tekniska lösningarna utan att vi får ett system som innebär ”billigare” pengar till de kommunala allmännyttiga bostadsföretagen. Ansvariga kommunalmän i kommuner med bostadsbrist vågar snart inte ta på sitt ansvar att bygga bostäder, som blir så dyra att det varken är politiskt eller socialt försvarbart eller möjligt att begära de hyror man skulle behöva för att få det hela att gå ihop. Det är bra ju förr regeringen och de borgerliga partierna inser detta. Skattereglernas utformning och den fria prissättningen på hyreshus, småhus, bostadsrättsoch andelslägenheter med eller utan strimlade lån har, tillsammans med tilltagande bostadsbrist, lett till en långtgående spekulation på bostadsmarknaden. Boendesegregationen förstärks hastigt. Orättvisorna mellan olika boendeformer förvärras. Ungdomar, lågavlönade och invandrare stängs ute från en bostadsmarknad, där köpkraften, inte behovet, avgör människornas möjligheter att erhålla bostad. Inte minst bostadsrättslägenheter är i dag föremål för kapitalplacering och spekulation, framför allt i storstadsregionerna. Efter det att priskontrollen på överlåtelsesummorna upphörde har priserna på attraktiva bostadsrättslägenheter stigit med flera hundra procent. I samband med ombyggnad av äldre fastigheter blir det allt vanligare att lägenheterna bjuds ut till f jning i form av bostadsrätter eller andelar. Fria överlåtelsevärden och möjligheten till ränteavdrag blir argument för nya ägarlägenheter och en ökad privatisering, som i sig för med sig ökad handel och spekulation både inom och utom lagens råmärken. Problemen med en tilltagande handel och spekulation i boendet har varit livligt diskuterade under hela 1970-talet utan att några tillräckligt långtgående och genomgripande åtgärder vidtagits. I stället har det skett en ökad satsning på privatisering, på ökat småhusbyggande och en bostadsoch skattepolitik som gynnar höginkomsttagare och välbärgade grupper i samhället på bekostnad av i första hand vanliga hyresgäster. För att ändra på dessa förhållanden måste lagstiftningen skärpas och olika åtgärder vidtas mot fastighetsoch lägenhetsspekulation. BI. a. måste kontroll av överlåtelsevärden och någon form av hembudsskyldighet införas vid överlåtelser av alla småhus och bostadsrättslägenheter. Vidare måste realisationsvinstbeskattningen skärpas så att hela vinsten blir beskattningsbar, ränteavdragen kraftigt begränsas, intäktsschablonen på vissa fastigheter höjas osv. Herr talman! Under valrörelsen 1979 och särskilt i dess slutskede tävlade olika partier om att utfärda garantier och fribrev till villaägarna. Vpk gjorde inte detta, då det i sak innebär att man bibehåller och förstärker nuvarande orättvisor mellan olika boendeformer. De orättvisa villkoren för olika upplåtelseformer, som resulterat i att de flesta småhusägarna bor flera hundra kronor billigare än majoriteten av hyresgästerna gör, måste avskaffas. Det skall enligt vår mening ske inte genom att fördyra kostnaderna för vanliga småhusägare utan genom att förbilliga hyreshusboendet. Men naturligtvis skall den fjärdeeller femtedel av villaägarna som har mycket stora och påkostade hus, som har förmögenhet och höga inkomster och som tar emot ungefär tre fjärdedelar av de subventioner eller bidrag vilka erhålles som skatteavdrag, inte få ha kvar dessa stora förmåner. Vpk stöder de allt starkare kraven från hyresgästerna om att stoppa hyreshöjningarna och pressa ned boendekostnaderna. Vi kommer att fortsätta vårt arbete för ekonomisk rättvisa mellan olika boendeformer, för hyresstopp och lägre hyror. Vi kommer att fortsätta arbetet för att bygga bort bostadsbristen genom ett kraftigt ökat bostadsbyggande — framför allt i form av hyreslägenheter i små och stora hus med bra miljö och möjligheter till kollektivt boende. Vpk kommer också att fortsätta arbetet för en sanering av gamla bostäder, förbättring av dåliga bostadsmiljöer och för att hyresgästerna kollektivt skall få ett avgörande inflytande över sitt boende. Vi kommer att fortsätta att jobba för kraven på en statlig bostadsbank och billigare pengar till bostadssektorn, för ökat statligt stöd till de allmännyttiga bostadsföretagen genom ränteoch amorteringsfria tilläggslån och för ett bibehållande av underhållsoch hyresförlustlånen. Vi vill uppmana regeringen och de borgerliga partierna att sluta spela ut olika bostadskonsumenter mot varandra. Hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och vanliga småhusägare har ett gemensamt intresse av att slåss tillsammans för att stoppa all spekulation i boendet. Man måste slåss mot privata bank-, markoch byggintressen och deras hantlangare inom borgerligheten. Ett hyresstopp kan nu åstadkommas genom ett riktat statligt stöd till de kommunala bostadsföretagen, och det kan genomföras om den politiska viljan finns. Kampen för hyresstopp, för bostaden som en social rättighet är en viktig del av kampen för bevarad och förbättrad levnadsstandard. Vpk kommer att fortsätta den kamp som inleddes vid partiets bildande 1917 och som i det partiprogram som då antogs uttrycks i följande mening: ”Varje medborgares rätt att erhålla en människovärdig bostad tillgodoses av samhället.” Herr talman!

Herr talman! Man skulle kunna tro att det i all den ordrikedom som kännetecknade de två anföranden som vi nu har lyssnat till också skulle finnas en mängd konkreta och genomförbara förslag — men några sådana kunde inte jag uppfatta. En annan reflexion som jag gjorde var att anförandena gav ett intryck av att majoritet och minoritet i civilutskottet skulle vara fullständigt oense om bostadspolitiken. Och när man läser civilutskottets betänkande 22 med dess 19 reservationer och ett särskilt yttrande kan man tro att det har blivit någon sorts total konfrontation på det bostadspolitiska området. Så är det dock inte. Detta bör vi konstatera redan från början för att inte få en falsk bild av de frågor som vi har att behandla. Varför har det då blivit så här? Först och främst skall vi sortera bort en del perifera frågor som inte rör det grundläggande innehållet i bostadspolitiken. Sedan får vi sortera bort ett antal reservationer som inte rör någon hemställan eller som egentligen bara redovisar nyansskillnader. Det är således i bara ett litet antal fall som det finns några riktiga motsättningar. Vi är alla ense om att vi måste få i gång ett ökat byggande och att det som i dag hindrar detta i första hand är kostnadsstegringarna och den inverkan de får eller antas få på möjligheterna att efterfråga bostäderna. Här blir ju ingenting bättre av en bostadsbyggnadskommission eller formaliserade kontakter med kommunerna. Jag kan inte annat än tolka socialdemokraternas agerande i den här delen som en besvikelse över att de inte har någonting att komma med — det blir bara allmänna uttalanden och upprepanden av vackra fraser som ingen egentligen bestrider. Socialdemokraterna försöker dölja detta genom en skendebatt om preciserade mål för det och det året och genom yrkandet om en bostadsbyggnadskommission. Ser man till sakfrågan, finner man att det bara är regeringen som har något nytt att komma med som påverkar priserna och därmed underlättar den efterfrågan som vi väl alla vill ha. Regeringens förslag om produktionskostnadsbelåning har ju en direkt positiv verkan och förhoppningsvis en verkan på kostnadsutvecklingen också på längre sikt. Vi är också i princip eniga om det förslaget. Då är det klart att det känns bittert för socialdemokraterna att stå upp i en bostadsdebatt och begära krafttag och samtidigt inse att också alla andra har upptäckt att de själva inte har någonting avgörande att komma med. Vad är det t.ex. som kommissionen skall göra? Skall den föreslå allmänt ökade bostadssubventioner i det här budgetläget? Skall den återupprätta den konkurrens som socialdemokraterna anser inte finns? En synpunkt på kommissionen har socialdemokraterna själva avgett. nämligen att den skall vara allsidigt sammansatt. Men eftersom socialdemokraterna inte har något att komma med skulle det inte finnas anledning att ha några representanter för socialdemokraterna med. Förslaget om en kommission är en klar bekräftelse på socialdemokraternas tomhänthet i dagens bostadspolitiska debatt. Så något om utvecklingen av byggpriserna. Vi vet nu att bostadsministern bemyndigats tillkalla en utredningsman — detta är också en konkret ytterligare åtgärd. Statens prisoch kartellnämnd skall fortsätta sitt arbete. och bostadsstyrelsen skall också göra det — jag har hört att den vill ha mera pengar för detta. Socialdemokraterna har inte fört fram det allra minsta yrkande i den här delen — de har bara allmänt framhållit att det borde vara en parlamentarisk utredning. Vi har emellertid, som sagt, inga yrkanden att votera om. Även här står alltså reservanterna tomhänta. Utskottsmajoriteten tycker för sin del att utredningsuppdraget är värdefullt. Först måste vi ju få en bild av vilka komponenter i anbudspriset som medfört den oroande utvecklingen. Sedan måste vi också få en bild av vilka delar vi själva rår för på grund av nya krav och anspråk som inte medger ett rationellt byggande. När den här analysen är klar är det möjligt att ett eller flera områden blir aktuella för parlamentariska bedömningar — det kan vi emellertid inte gärna yttra oss om redan nu. Med det sagda har jag egentligen tagit upp det huvudsakliga budskapet från reservanterna. Jag skall dock göra några kommentarer till en del av de enskilda reservationerna. Totalfinansieringsfrågan kommer upp igen. Jag har fått den uppfattningen att reservanterna tror att frågan nu är död och begraven. De tycks inte ha noterat att riksdagen faktiskt — trots att den inte gick på civilutskottets tidigare skrivningar — gjort en beställning på vissa ytterligare överväganden. Jag tror att det, även sett från reservanternas synpunkt, vore klokt om man avvaktade resultatet av dessa innan man går vidare i argumenteringen. När det gäller reservationerna om de allmännyttiga bostadsföretagens sociala kostnader kan jag inte annat än upprepa vad som sades redan förra året: Företagen och deras riksorganisation har utomordentliga resurser för att kunna beskriva och analysera läget — för detta behövs varken en kommission eller någon annan utredning. Att man sedan allmänt sett försöker få fram kommissionen och annat för att på något sätt krypa in i regeringsarbetet är en helt annan sak. Jag har för egen del inte alltid övertygats om att detta är en bra lösning — det finns fall där kommissioner och delegationer närmast kan vara en belastning för regeringsarbetet. Beträffande åtgärder som sänker driftoch underhållskostnader är vi i sak överens. Reservationen gäller bara om utredningsmannen eller bostadsstyrelsen skall hålla i skaftet. Jag tycker att uppdraget till utredningsmannen är bra och för in frågan i ett vidare perspektiv. Självfallet skall inte detta hindra bostadsstyrelsen från att fullgöra sina uppgifter och anpassa reglerna till den optimala bedömning vi alla är överens om. Något beslut om fortsättning av underhållslånen eller avlösning av dem aviseras inte i propositionen. Reservanterna vill att vi nu skall begära ett sådant beslut. Det är väl helt naturligt att riksdagen inte på nu tillgängligt material kan besluta detta. Underhållsfondsutredningen arbetar, och även om den inte blir helt färdig med sitt arbete under det här året kan den i alla fall tillföra värdefulla bedömningar om hur man i fortsättningen skall nalkas dessa frågor. Det kan inte vara fråga om att permanenta underhållslånen som en typ av extra allmän hyressubvention — det finns andra vägar som i så fall kan användas. Vi kan inte heller gärna nalkas dessa frågor förrän vi har de aviserade bedömningarna av räntebidragen och bostadsbeskattningen. Jag tror att reservanterna innerst inne inser detta men att de vill ha någonting positivt att flagga med. Reservationen om bostadsbyggandets inriktning bör väl också noteras, eftersom den tycks vara ett avsteg från de principer som socialdemokraterna själva formulerade år 1974 och som jag trodde att vi fortfarande var ense om. De principerna utgick från att man skall tillgodose efterfrågan och inte styra åt något visst håll. Dåvarande bostadsministern Ingvar Carlsson påpekade i 1974 års proposition att det inte kan vara statsmakternas sak att t.ex. styra människor till enfamiljshus eller flerfamiljshus — det viktiga är att följa efterfrågan. Utskottsmajoriteten står alltså kvar vid den bedömningen. Eftersom Oskar Lindkvist i sitt inlägg inbjöd till att rösta med socialdemokraterna på reservationen vill jag säga att jag tycker det vore naturligt i alla fall för Ingvar Carlsson att rösta med majoriteten i voteringen. Reservationen om en kartläggning av de ungas bostadsbehov gäller ett närmast administrativt förslag. Vi skall inte votera om att vi är för eller emot att de ungas bostadsbehov tillgodoses — jag hoppas att vi är eniga på den punkten. Reservationen tycker jag man närmast får se som ett tekniskt grepp för att ge sken av att det finns några motsättningar i frågan. Reservationen om belåning av vissa gemensamma utrymmen har inte heller något innehåll i sak. Vi är alla ense om att vi vill undvika retroaktiva effekter. Men de kan i detta fall inte klart skyllas på bostadsstyrelsen. Det är nog också så att kommunerna tycks utgå från att deras förslag alltid skall rymmas inom bestämmelserna. I det här sammanhanget bör också noteras de klarlägganden som utskottet gjort i fråga om räntebidrag för lägenheter som används som barnstugor. Vi har sagt att i de fall där lägenheterna inte eljest står tomma skall det inte utgå bidrag så länge de används som barnstugor. Det är egentligen inte något nytt. Vi har bara återfört resonemanget till de grundprinciper som har gällt. I den delen är vi också eniga i utskottet. När det sedan gäller produktionskostnadsbelåningen har socialdemokraterna profilerat sig genom att vilja använda denna låneunderlagsberäkning också för egenregibyggande och förhandlingsentreprenader. Det visar, tycker jag, en kluvenhet i uppfattningarna. Å ena sidan slår man vakt om konkurrensen och den av socialdemokraterna införda konkurrensregeln, å andra sidan vill man i praktiken inte satsa helhjärtat på en anbudskonkurrens. Jag kan i och för sig förstå denna kluvenhet med tanke på de motstridiga intressen som finns i bakgrunden även på den fronten. Sedan har vi den återkommande frågan om 85-procentig belåning av enskilt ägda hyreshus, och den tänker jag inte kommentera ytterligare. Det som kan sägas om den är redan sagt i tidigare bostadsdebatter, och man får hoppas att det nu kan bli slut med den följetongen och att vi slipper ha den frågan uppe i reservationer och voteringspunkter vid kommande års behandling av bostadspolitiska propositioner. Hyresförlustlånen skall vara kvar ett år till, säger reservanterna. Det man då uppnår skulle vara att oron försvinner hos byggherrarna och att man bygger fler bostäder. Men det är väl ändå inte riktigt. Sådana effekter skulle vi ju få bara om vi hade stående garantier för att staten skall betala allt som inte hyrs ut. Socialdemokraterna själva har ju övergett tanken på ett sådant lagerstöd. Är det inte möjligen så att man blandat ihop argumenten för olika saker? Sett ihop med skatteutjämningsmöjligheterna är frågan inte särskilt stor, och jag vill också notera att Kommunförbundet inte har protesterat mot förslaget på den här punkten i propositionen. Boendemiljöbidragen tas också upp i en reservation. Inte heller den reservationen har något egentligt sakinnehåll— man är ju inte emot den redan gällande prioriteringen, som i praktiken gett samma resultat. Reservanterna vill också ha ett uttalande om boendedemokrati enligt partimotionen. Eftersom detta knappast torde vara något särskilt kontroversiellt, har vi i majoriteten faktiskt bemödat oss om att hitta något budskap i motionen som skulle tillföra saken något nytt och framåtsyftande. Det kunde vi emellertid inte, och därför blev vi tvungna att avstyrka motionsyrkandet. Jag utgår från att vi ändå är ense om huvudprinciperna. Majoriteten har också avstyrkt förslag om att öka amorteringstiden för markförvärvslån. Det innebär inte att vi tycker att tanken för alltid skall förkastas — det finns en del skäl för längre löpande lån i vissa fall. Men vi har inte sett någon anledning att ta upp den frågan nu när krediterna med nödvändighet är knappa och eftersom inte heller reservanterna har mer att erbjuda i den delen. Socialdemokraterna har vidare fogat ett särskilt yttrande vid betänkandet. Det är en essä som i långa stycken inte skall möta någon erinran från min sida. Uttalandet leder dock inte fram till någonting konkret, utan jag ser det mera som en bekräftelse på den tomhänthet som socialdemokraterna visar upp i reservationerna, där man söker dölja denna med allmänt hållna programskrivningar. Jag har med detta gått igenom de flesta socialdemokratiska reservationer. Några kommer att behandlas av andra ledamöter i utskottet. Det jag sagt om de socialdemokratiska reservationerna täcker också vpk-motionerna på motsvarande områden, eftersom de ofta ingår i reservationernas förslag till beslut. I några fall finns det dock vpk-yrkanden utanför detta fält, och jag vill därför göra några kommentarer till dessa. Till att börja med skall jag ta upp frågan om hyror och bostadspriser. Som företrädare för vpk befinner sig Tore Claeson som alltid i en avundsvärd situation. I vpk:s argumentering för bifall till yrkandena finns det alltid pengar till allting — det är bara fråga om att hitta en form för att skicka ut dem. Så är det också här. Det är bara att trolla bort kostnaderna genom ytterligare subventioner till allmännyttan, stående lån, direkt hyressänkande lån eller generösare eftergifter när det gäller hyresförlustlån. I de andra partierna tvingas vi ju ta hänsyn till realiteter och till att det inte finns möjligheter att i framtiden räkna med någon väsentlig höjning av subventionsnivån. Den här debatten kommer vi vidare att föra också i höst, då vi i mer preciserade termer får ta ställning till den aviserade propositionen om räntebidrag och bostadsbeskattning m.m. När man från vpk tillfälligt försöker ta hänsyn till realiteter, har man egentligen inga förslag att komma med. Vpk har exempelvis yrkat att riksdagen skall begära förslag från regeringen om åtgärder som stimulerar byggandet, och i det avseendet är man närmast patetisk i sin hjälplöshet. Vpk vill också ha en utredning om konsekvenserna av det ökande småhusbyggandet. År efter år har man från vpk återkommit till talet om det ökande småhusbyggandet, och jag frågar mig vad det är man menar. I betänkandet på s. 7 redovisas omfattningen av småhusproduktionen, och man kan konstatera att den under ett antal år varit praktiskt taget konstant. Det problem som vi när det gäller den här delen av bostadsbyggandet har fått dras med är konsekvenserna av att den socialdemokratiska regeringen tappade greppet om flerbostadsbyggandet under den första delen av 1970-talet. Vpk har också ett yrkande om att riksdagen skall uttala att ålderssegre geringen i boendet måste brytas och att de äldres bostadsstandard måste höjas. Javisst! Ingen har sagt någonting annat, Det är ju målet för den bostadspolitik som planeras och genomförs ute i kommunerna. Tekniken att föreslå att riksdagen antar resolutioner för inte det arbetet framåt. Är det inte resolutioner man föreslår så är det program. De kollektiva boendeformerna skall främjas, säger vpk. Utskottet konstaterar att det inte klart framgår om vpk önskar att vi anpassar oss till kollektivt boende, vare sig vi vill eller inte, eller om en efterfrågan skall tillgodoses. I det senare fallet gäller redan antagna principer. Om det finns ett konkret efterfrågetryck, finns det väl inte anledning att anta att kommunerna struntar i det. Men vi skall, som jag redan har sagt, inte heller i det här avseendet styra byggandet från statens sida. Med den här genomgången av utskottsmajoritetens synpunkter på de reservationer och de motionsyrkanden som föreligger ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Det var närmast litet genant att lyssna till civilutskottets ordförande. Huvudbudskapet i hans anförande är att socialdemokraterna står tomhänta, att de inte har någonting att komma med — de som har någonting att komma med är regeringen. Jag såg att t.o.m. självaste bostadsministern log litet roat åt denna förföriska skildring av verkligheten. I de socialdemokratiska reservationerna tar vi upp konkreta förslag till ändring av regeringens bostadspolitik. Vi gör det i form av ett krav på en bostadsbyggnadskommission. Kjell A. Mattsson anför att det beror på att vi inte har någonting att komma med. Men vi vill kartlägga dessa viktiga områden. Vi vill kartlägga ungdomens bostadsproblem. Vi vill kartlägga vilka ytterligare åtgärder vi kan vidta utöver de vanliga för att tillgodose detta viktiga behov. Vi vill analysera orsakerna till de tomma lägenheterna och till de sociala merkostnader som det blir nödvändigt att samhället tar på sig för att förstärka de allmännyttiga bostadsföretagen, som på ett tacknämligt sätt tar ett mycket stort socialt ansvar i det svenska samhället. Vi tar också upp frågan om en parlamentarisk utredning av byggpriserna. Här har regeringen föreslagit något slags enmansutredare. Att utskottets ordförande negligerar den utveckling som ägt rum när det gäller byggpriserna på bostadsmarknaden gjorde mig litet chockad. Han tycker att vi inte har med det att göra, att det är en sak för regeringen och utskottets majoritet — det är mycket överraskande. Vidare tar vi upp kravet på en förlängning av giltighetstiden för hyresförlustlånen, och vi vill göra en beställning på avlösning av underhållslånen. Trots detta påstår Kjell A. Mattsson att vi inte har någonting att komma med. Han är nöjd och belåten med att vi har en borgerlig regering. Han har ställt sig på moderaternas sida. Den bostadspolitik som förs i klart moderat anda uppfyller numera Kjell A. Mattssons krav på hur bostadspolitiken skall utformas. Kjell A. Mattsson hoppades också att vi nu skulle slippa fler förslag om en sänkning av lånegränsen för enskilda byggmästare från 92 96 till 85 96. Ja, detta kan jag instämma i. Sänkningen kan ske vid den tidpunkt då riksdagens majoritet bifallit vårt krav på att sätta belåningen till 85 9.
Herr talman! Då civilutskottets ordförande här kommenterar en del av det som har sagts och innehållet i motioner och reservationer kan man inte undgå att på nytt förvåna sig över hur lätt han i varje fall synes ta på de problem som finns på bostadsmarknaden och som, Kjell Mattsson, inte går att tänka bort. Det är, för att tala i Kjell Mattssons termer, realiteter, som man måste ta hänsyn till. Kjell Mattsson säger att han håller med om att bostadsbyggandet måste öka och att byggkostnaderna måste hållas tillbaka. Hur vore det då att i majoritetsuttalandet i utskottsbetänkandet i klartext ge uttryck för de meningarna på ett sätt som inte kan missförstås och som kan klargöra för riksdagens ledamöter och svenska folket att man är beredd att verkligen göra snabba och kraftiga insatser för att komma till rätta med de här problemen? Kjell Mattsson menar att jag och vpk i övrigt befinner oss i en avundsvärd situation. Han säger att andra partier tvingas ta hänsyn till realiteter, men att vi inte skulle behöva göra det. Eftersom jag förstått att det här skulle komma försökte jag att redan i inledningsanförandet visa på att vi faktiskt har alternativ när det gäller att klara de här frågorna. Sedan skall vi också komma ihåg att det inte är fråga om att från i dag till i morgon, eller från i år till nästa år, lösa alla de problem som vi tar upp och lägger fram förslag om i våra motioner. Jag kan mycket väl tänka mig att det beträffande en del av våra krav kan gå flera år, att vi kan komma en bra bit in på 1980-talet, innan de kan realiseras. Det skall man alltså ta hänsyn till när man diskuterar kostnaderna i sådana här sammanhang. Men jag vill återkomma till vad jag sade i mitt inledningsanförande: Det finns också pengar att hämta genom att införa en större rättvisa i boendet, genom att omfördela de subventioner och bidrag som nu i olika former utgår på bostadsmarknaden. Herr talman! Jag vill också säga att det inte kan vara oviktigt att begära förslag och uttalanden från regeringen i de frågor som vi har tagit upp i våra motioner. Mot bakgrund av vad jag har sagt om den krisartade situation som råder på bostadsmarknaden vore det både befogat och välkommet om vi kunde få ordentliga förslag och uttalanden från regeringen.
Herr talman! I Oskar Lindkvists inledningsanförande fanns en beskrivning av bostadspolitiken, enligt vilken egentligen allt är fel — med undantag av de bitar som socialdemokraterna har anslutit sig till. I stort är alltså hela bostadspolitiken felaktig. När jag då bedömde de socialdemokratiska motionerna och reservationerna konstaterade jag en socialdemokratisk tomhänthet, och jag tycker att den styrks av Oskar Lindkvists replik. Där räknade han upp ett antal områden där socialdemokraterna anser att det finns problem. Man kan kanske vara överens om att det finns problem, och Oskar Lindkvist vill att bostadsbyggnadskommissionen skall göra analyser av de problemen. Men om allt nu är så tokigt måste det väl vara lättvindigt att direkt framställa konkreta yrkanden om vilka reformer man vill ha genomförda. Sedan måste det vara en missuppfattning från Oskar Lindkvists sida att vi skulle hålla socialdemokraterna utanför utredningsarbetet. Jag sade uttryckligen i mitt inlägg att den utredningsman som tillkallas kommer att göra en genomgång av olika frågor. Jag konstaterade att det, när analysen av problemen är klar, kan vara möjligt att ett eller flera av områdena blir föremål för parlamentariska bedömningar. Det förslaget har vi anslutit oss till, eftersom vi tror att det kan vara ett effektivt arbetssätt för att komma fram till resultat. Sedan säger Tore Claeson att han hade räknat med att jag skulle invända att vpk hade det lätt när det gäller den ekonomiska sidan. Ja, jag har inte gjort någon beräkning på det, men om vi skulle fatta beslut enligt vpk:s förslag, så kostade Tore Claesons inledningsanförande åtskilliga hundra miljoner per minut. Vi kan alltså inte rätta oss efter det, såvida inte Tore Claeson och vpk samtidigt är beredda att ställa upp med ett ordentligt förslag om på vilka områden man skall höja skatterna. Det måste alltså ske för alla, om man skall få ihop de miljarder som rullade bort under den här halvtimmen. Det var detta som gjorde att jag konstaterade att det går lätt att ställa alla de yrkanden som vpk för fram, när man inte tar ansvar för varifrån man skall få pengarna.
Herr talman! Jag skall inte lägga mig i debatten mellan Tore Claeson och Kjell A. Mattsson om vad förslagen kostar. Men så mycket kan jag säga att med den ställning som Kjell A. Mattsson och utskottsmajoriteten tagit i de här frågorna kommer det att kosta mycket, mycket pengar — för hyresgästerna. Det är de som skall betala — de sämst ställda i samhället, de som har de minsta ekonomiska resurserna och förutsättningarna. Det är ungdomen som skall hållas tillbaka på grund av ett så rekordlågt bostadsbyggande att man måste gå tillbaka till 1938 för att hitta någon motsvarighet i svenskt samhällsliv. Kjell A. Mattssons uppfattning, förvandlad i pengar, kommer därför att tynga de grupper i samhället som har behov av det största stödet för att lösa sin bostadsfråga. Vidare fick Kjell A. Mattsson av mitt anförande den uppfattningen, att jag ansåg att allt var fel i bostadspolitiken. Tillräckligt mycket. Kjell A. Mattsson, är fel och tillräckligt mycket av det som står i både utskottsbetänkandet och budgetpropositionen har tillräcklig tyngd för att markera att vi är på väg mot ett bostadspolitiskt sammanbrott. Det är den nakna sanningen. Och vad är det för fel att tala sanning i riksdagen? Jag vet nu att Kjell A. Mattsson störs av sakligheten i de socialdemokratiska förslagen. Han känner med sig att det är en svår situation att försvara regeringen, och därför går han till sådana våldsamma överdrifter och gör sådana underskattningar av vad vi fört fram i våra reservationer. Sedan säger Kjell A. Mattsson: Varför lägger ni inte fram direkta förslag? Varför skall det vara en bostadsbyggnadskommission? Ja, vi lägger fram direkta förslag om vilka ärenden som skall tas upp i bostadsbyggnadsdelegationen, därför att de behöver en närmare belysning. Då säger Kjell A. Mattsson, när det gäller vårt förslag om en parlamentarisk utredning, att vi skall avvakta analyserna, avvakta vad utredningsmannen kommer till. Därefter, menar Kjell A. Mattsson, kan det vara möjligt att göra parlamentariska bedömningar. Jag må säga att Kjell A. Mattssons uppfattning just i den frågan torde ligga så svindlande nära den ståndpunkt vi socialdemokrater representerar, att det sakligt sätt måste vara besvärande för honom att uppträda som advokat för regeringens politik. Det är som sagt så, att Kjell A. Mattsson störs av att vi har lagt fram konkreta förslag om alternativ till regeringens politik och av att vi underkänner regeringens bostadspolitik.
Herr talman! Låt mig på någon punkt ta upp och belysa de förslag som jag uppehöll mig vid i mitt inledningsanförande och som enligt Kjell A. Mattsson skulle kosta så oerhört mycket pengar. Ett centralt krav är hyresstopp. Det är ju bara statsmakterna som kan stoppa den hyresutplundring som sker och som kommer att tillta, om regeringen får fortsätta på den inslagna vägen. Den här hyresutplundringen kan man stoppa genom ett stöd till hyresgästerna av storleksordningen 1 miljard kronor. Det är naturligtvis mycket pengar, men det utgör bara en liten del av det stöd i form av bidrag och skatteavdrag som utgår exempelvis till företag och villaägare i det här landet. Det finns inte heller någon annan väg att snabbt komma till rätta med en del av de största orättvisorna i boendet när det gäller olika upplåtelseformer. En ökning av åtskillnaden mellan de fattiga och de rika kan ju inte bekämpas genom att man underlättar ett fortsatt ägande av bostaden. En ökning av det statliga stödet till allmännyttan, en bättre boendemiljö och ett större inflytande för hyresgästerna gör däremot hyresboendet mer attraktivt, och det gör det mindre lönsamt och mindre intressant att äga bostaden. Och om man inte, Kjell Mattsson, lyfter upp det kommunala bostadsinnehavet och nu ger det det stöd som det förtjänar genom en ökning av det riktade statliga stödet, betyder det som nu pågår på bostadsmarknaden att hela allmännyttan riskerar att drivas i graven. Är det det som Kjell A. Mattsson vill med sin politik, när han på olika sätt och i olika sammanhang ger sin välsignelse till ökat ägande av bostaden som en lösning på alla olika problem? Låt mig sedan, herr talman, också säga att våra förslag då det gäller att sänka räntorna för bostadslånen till de kommunala allmännyttiga bostads företagen rätt genomförda naturligtvis också skulle drabba de privata storbankerna. De skulle på ett avgörande sätt minska deras profit då det gäller ränteintäkter på bostadslånen. Är det dem som Kjell Mattsson vill slå vakt om?
Herr talman! Oskar Lindkvist säger i sitt inlägg att den politik som förs bara medför att hyresgästerna får ökade kostnader. Ja, men så okunnig är naturligtvis inte Oskar Lindkvist om verkligheten att han inte tror att också de som bor i hus med bostadsrätt och de som har äganderätt till sina fastigheter har kraftigt ökade kostnader på grund av räntestegringen, driftkostnadsökningen för bränsle osv. Jag nämnde i mitt inledningsanförande att vi återkommer till frågan om rättvisa mellan olika former av boende genom att vi har ett antal frågor under utredning. Bostadsbidragssystemet, räntebidragssystemet och bostadsbeskattningens effekter måste komma upp till diskussion under nästa riksmöte, eftersom där finns förslag till förändringar — jag tänker då närmast på fastighetstaxeringen och de effekter som den kan få. När sedan Tore Claeson skall försöka göra en kostnadsberäkning, tar han bara med en endaliten bit men gör en lång uppräkning av åtgärder som skulle komma att kosta inte bara 1 miljard utan åtskilliga miljarder. Det är betecknande att han då som en jämförelse bara nämner ränteavdragssystemet för den som äger sin fastighet men helt glömmer bort att kostnaderna för statskassan naturligtvis stiger varje gång — även för flerfamiljshusen — som räntan går upp. För flerfamiljshusen har vi en garanterad ränta, vilket innebär att det är staten som för de statligt belånade fastigheterna svarar för den ökade kostnaden. Där är alltså räntenivån fast för hyresgästerna. Tore Claeson gjorde i sin genomgång av åtgärder anspråk på att den skulle sänkas från de 3,4 90 som vi har i dag till, om jag hörde rätt, 1,5 9 i stället. Det är alltså en mycket kraftig förändring. Som jag konstaterade i inledningsanförandet kan vii stället för att tro att vi skall kunna öka statens tillskott till boendet räkna med att några nämnvärda möjligheter till det inte föreligger. Man bör också ha klart för sig att vi har att betala hyror och andra kostnader även om vi äger vår fastighet och att vi måste betala skatter. Av de två sakerna måste våra totala bostadskostnader betalas.

Herr talman! Den beskrivning av verkligheten som Oskar Lindkvist gjorde från denna talarstol var väldigt målande, men jag tyckte att den inte alltid var så träffande. Oskar Lindkvists anförande var faktiskt ganska tomt på konkreta förslag till hur man skall förändra den verklighetsbild som han målade upp. Oskar Lindkvist brukar inte vara mannen som tar till överord, men ibland är det ju så att man i brist på argument måste höja rösten. Han undrade vad egentligen bostadsdepartementet och Birgit Friggebo sysslar med, om vi är inneslutna i något slags grotta mellan de återkommande debatterna i riksdagen och om vi tar situationen på bostadsområdet med en klackspark. Han menade att vi i bostadsdepartementet sitter bakom neddragna rullgardiner. Oskar Lindkvist har dock mycket goda möjugheter att följa vad vi faktiskt sysslar med, bl.a. genom de redovisningar vi lämnar i budgetpropositioner och i andra propositionsförslag. Dessutom har civilutskottet varit på besök i bostadsdepartementet och haft alla möjligheter att sätta sig in i vad vi ägnar oss åt. Oskar Lindkvist är dessutom välkommen att även på dagtid komma till departementet för att sätta sig in i de frågor som där behandlas, om han saknar upplysning i dessa hänseenden. Försöken att ge intryck av att ingenting händer, att det råder något slags handlingsförlamning, är ju inget annat än ett debattknep. som man tar till när man saknar konkreta förslag att votera och rösta om. Den allmänna redovisningen av målen om ökat byggande, fler ungdomsbostäder. integration samt bättre inflytande och bättre boendemiljöer finns det inget att invända mot, och ingen har heller hittills framfört sådana invändningar. Men det intressanta är de konkreta förslagen. Vi har lagt fram förslag till förändringar i budgetpropositionen men också i andra propositioner löpande under året, för att försöka uppnå dessa allmänna mål. Kjell Mattsson har på ett alldeles utomordentligt sätt beskrivit innehållslösheten i den socialdemokratiska reservationen i vad avser dessa frågor. Oskar Lindkvist påstod att jag log just då. Det är möjligt att jag log, men kanske åt något annat — ibland önskar man sig ut ur detta hus. ut i vårvädret, eftersom vi här ofta är så tråkiga och pratiga. Det var kanske en sådan förflugen tanke som föranledde leendet. De förslag vi har redovisar vi i propositionen, och jag tycker att civilutskottet på ett utmärkt sätt argumenterat för det riktiga i de förslagen. När man försöker ta reda på vilka skiljaktiga meningar och förslag till alternativa åtgärder som socialdemokratin reservationsvis för fram i de stora frågorna finner man att det bl.a. krävs att vi skall tillsätta något slags kommission. Jag tycker att civilutskottet på ett träffande sätt har beskrivit detta förslag när det säger att de föreslagna uppgifterna är så vagt angivna att motionsyrkandet närmast får uppfattas som en ersättning för saknade konkreta förslag från motionärerna. Såvitt jag förstått är tanken den att man skall ha kontakt med kommunerna och med dem som är berörda av bostadspolitik och bostadsbyggande i olika organisationer och organ. Nu tas och finns sådana löpande kontakter varje dag. Länsbostadsnämnderna och länsarbetsnämnderna har regelbundna kontakter med kommunerna, och den informationen förs vidare till regeringen. Själv har jag varit ute och åkt i kommunerna, och jag har för avsikt att fortsätta att göra det under våren. Därvid får jag direkt närkontakt med kommunala representanter för alla partier. Jag har flera gånger under året träffat alla de organisationer som civilutskottet träffade vid sin hearing för ett tag sedan. Här finns alltså väl upparbetade kanaler som ger oss på regeringsnivå möjlighet att få en bra bild av situationen i landet och få kännedom om de konkreta förslag som förs fram. Och vår stående fråga till dem är: Vilka konkreta förslag har ni, vilka idéer har ni? Och av och till har det framförts idéer och förslag. Riksbyggen gjorde för några år sedan en alldeles utmärkt analys av byggkostnaderna, och bara någon månad efter det att boken hade kommit ut gjorde vi förändringar i lånereglerna, eftersom vi tyckte att förslagen var bra. Alla bra förslag mottas med tacksamhet och kommer också att föranleda åtgärder. Tidigare har socialdemokraterna haft mer precisa och konkreta förslag. De ville ha prisstopp på byggmaterial och tilläggslån. De förslagen är nu borta. Förslaget om produktionskostnadsbelåning ersätter tilläggslånen, och socialdemokraterna har gått med på det förslaget. Prisstopp har vi i dag. Socialdemokraterna vill också fastställa ett nytt och konkret mål för bostadsbyggandet. Då koncentrerar de sig på nyproduktionen. De vill att vi 1982 skall ha nått upp till en nivå på 70 000 påbörjade lägenheter per år. De utgår då, säger de, från nu kända förutsättningar och bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet. Jag upplever det som en brist att man aldrig diskuterar behovet av nya bostäder kopplat till det befintliga bostadsbeståndet och vad som händer i det. Det är ändå nettotillskottet som är det intressanta för de bostadssökande. Jag skall trötta kammaren med litet siffror, eftersom jag har undrat över vad det är för nu kända förutsättningar och bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet som gör att socialdemokraterna kommer fram till siffran 70 000 lägenheter. Det har till och från gjorts olika prognoser. Boendeutredningen 1973 kom fram till att man borde bygga 94 000-99 000 nya bostäder per år. Då räknade man med en avgång på 47 000-52 000 lägenheter per år. Nettotillskottet skulle alltså bli ca 47 000 lägenheter. Redan 1975 var man dock tvungen att revidera sina prognoser och målsättningar. Man räknade då med 75 000 nya lägenheter per år. Fortfarande beräknades avgången till 45 000 lägenheter per år, och nettotillskottet på lägenheter blev alltså 30 000. Långtidsutredningen 1978 kom ram till ett nybyggnadsbehov på 60 000 lägenheter. Dessutom sade man att det behövdes en reserv, varför planeringsnivån borde ligga på 5 000 lägenheter mer, alltså 65 000 lägenheter per år. Det är också de siffrorna som bostadsstyrelsen och regeringen och sedermera också utskottet och riksdagen har haft som utgångspunkt i resonemangen om bostadsbyggnadsbehovet. Kommunernas planer för 1979-1983 ligger på 63 000 lägenheter. Dock har de en lägre planeringshorisont under de första åren av denna period, vilket är märkligt. Vad är det då som har hänt under de senaste åren? När det gäller nyproduktion har vi haft ett färdigställande av ca 55 000 lägenheter per år. Vi har samtidigt haft en avgång på ca 20 000 lägenheter per år — alltså ca 25 000 mindre än vad tidigare prognoser räknade med och 25 000 mindre än vad som var verklighet i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Färdigställande av 55 000 lägenheter och en avgång på 20000 lägenheter betyder ett nettotillskott på 35 000 lägenheter — 5 000 utöver det behov som boendeutredningarna presenterade och som har legat till grund för hela debatten om bostadsbyggnadsbehovet. Nu har socialdemokraterna hamnat på ett bostadsbyggnadsbehov av 70 000 lägenheter år 1982. Man säger att det egentligen inte har kommit fram så mycket nytt material som gör att man skall frångå den siffran. Det har förekommit en redovisning för civilutskottet. Denna redovisning eller hearing kom till stånd, såvitt jag har förstått, på socialdemokraternas initiativ. Jag hörde att man hade väntat sig ett större krismöte, där man verkligen skulle komma åt problemen och verkligen skulle få en redovisning av vad som behövde göras. Vid denna hearing redovisades bl.a. en del siffror som man håller på att arbeta med i den nuvarande långtidsutredningen. Utan att gå in på några detaljer kan jag nämna att hushållsutvecklingen under de kommande åren leder till att de höga tal på 70 000 å 75 000 lägenheter per år som seglat runt i debatten inte torde ha fog för sig vid en samtidig bedömning av avgången av lägenheter. Denna minskade avgång beror ju på att vi på ett bättre sätt tar till vara det befintliga bostadsbeståndet. Vi bygger om och bevarar i stället för att riva ner. Det tycker jag är en positiv utveckling, men man får inte glömma bort detta i debatten om bostadsbyggandet. Nåväl — de mycket preliminära analyser som man gör nu tyder på att vi skulle behöva ha ca 60 000 nya lägenheter per år. Det kan naturligtvis behövas litet mer, beroende på att det finns regionala obalanser. Vi vet inte vad som händer på arbetsmarknaden i fråga om rörlighet och annat som gör att vi kan få behov av en något högre planeringsnivå. Jag hade hoppats att vi i dag skulle slippa att använda 1930-talet och 1940-talet som argument i en bostadspolitisk debatt som handlar om 1980-talet. Jag vet att sådan argumentering förekommer ute i den allmänna debatten. Jag kunde möjligen tänka mig att Tore Claeson skulle ta upp sådana argument här, men jag hade inte väntat mig att också Oskar Lindkvist skulle göra det. Låt mig då välja ett annat årtal än 1930 och 1940-talen och gå till 1950-talet och jämföra det med vad som har hänt under 1970-talet. Under 1950-talet byggdes ungefär 50 000 nya lägenheter per år. Nu ligger motsvarande siffra på ca 55 000 lägenheter — alltså något mer, men storleksordningen är ungefär densamma. Då producerade man 170 000 rumsenheter på 50000 nya lägenheter per år. Nu producerar vi nästan 300 000 rumsenheter på 55 000 lägenheter per år. Det betyder en volymökning på 75 96. Det har sin naturliga förklaring. Vi bygger större bostäder och fler småhus nu än vad vi gjorde då. Men vi skall också titta på hur många fler människor vi blev under 1950-talet — ungefär 480 000. Vi hade alltså en kraftig befolkningsökning. Under 1970-talet har vi blivit litet över 200 000 människor fler. Det är alltså en kraftig minskning. Det säger sig självt att man inte kan jämföra ett enda tal, nämligen nybyggnadstalet, från 1930-talet, 1940-talet, 1950-talet och 1960-talet utan att sätta det i relation till någonting. När socialdemokraterna anför siffror över förhållandena så långt tillbaka i tiden, innebär det att man förnekar allt det fina man har åstadkommit under 1960-talet och 1970-talet genom att människor fått väsentligt bättre bostäder. Vi bor nu mycket bättre — tekniskt, socialt och på alla möjliga vis. Det betyder att vi har en helt annan utgångspunkt för diskussionen än man hade på 1910-talet, 1920-talet eller 1930-talet. Låt oss sluta med dessa fåniga debatter, där det bara bedrivs sifferexercis utan något som helst innehåll! Sedan har vi hyressidan. Vad vill man då ha konkret där? Jo, man vill ha förslag om en avlösning av underhållslånen. Men samtidigt säger man att det finns skäl som talar mot ett beslut om förlängning av underhållslånen. Om man anser att vi skall fortsätta med underhållslånen — som från början var bestämda att vara tidsbegränsade till två år — hade naturligtvis det enda riktiga varit att man framlagt ett förslag om det och tagit de ekonomiska konsekvenserna av det i de budgetsammanställningar som görs när vi har fattat alla våra politiska beslut under våren. Det är lätt att använda ordmagi och säga att man väntar på förslag om något slags avlösning. Det finns ett färdiguppbyggt system för underhållslånen, och man kan fatta ett beslut om att gå vidare med dem. Men då skall man också ta de ekonomiska konsekvenserna av det. Och det är socialdemokraterna inte beredda att göra, vilket i och för sig hedrar dem. Till skillnad från vpk känner socialdemokraterna också ett ansvar för sina förslag, och man framlägger alltså inte några sådana konkreta förslag. Sedan bara ytterligare några kommentarer till en del av de frågor som Oskar Lindkvist tog upp. Vi har alltså beslutat oss för att tillsätta en enmansutredning för att plocka fram orsakerna till byggprisernas utveckling. Det är självfallet bara en lämplighetsfråga om man väljer att göra en stor parlamentarisk utredning eller tillsätter en enmansutredare, som på ett opartiskt sätt snabbt och effektivt kan granska vad som har hänt. Det här är inte alls något politiskt mygel eller något försök att hålla socialdemokraterna utanför. Alla andra partier kommer också att hållas utanför. Den person som vi söker har inte någon politisk anknytning på det sättet. Men jag upplever att det enda riktigt konkreta förslag som socialdemokraterna framför här i dag egentligen är att de skall få en representant i utredningen om byggprisernas utveckling. Oskar Lindkvist förde ett resonemang om konkurrensen och sade att det ser ut som om det saknades förutsättningar för att konkurrensen skall komma till stånd. Men här har vi ett mycket konkret förslag i budgeten, som innebär att vi vill stimulera konkurrensen, nämligen att man skall få produktionskostnadsbelåning om projekten är upphandlade i konkurrens. Det är ett litet konkret försök att ytterligare stimulera konkurrensen. Vad gör socialdemokraterna då? Nehej, det vill man inte vara med om, utan dessa förmånliga lån skall också gälla projekt som inte upphandlas i konkurrens, säger man. Vad gäller frågan om hyresförlustlånen säger kommunerna själva att de inte vill ha riktade stöd längre. De ser hellre att generella stöd ges efter vissa kriterier. Inriktningen de senaste åren har också varit att dessa riktade stöd har tagits bort. Vårt förslag överensstämmer alltså med den allmänna politiska inriktningen på detta område. Visst finns det fortfarande tomma lägenheter. Men det är inte meningen att det skall byggas nytt för att det skall bli tomma lägenheter. Stämmer beskrivningen från socialdemokraterna, att det är brist på lägenheter, så kan de inte samtidigt vara rädda för att det skall byggas så många lägenheter att det finns risk för att lägenheter blir tomma. Min bedömning är att hyresförlustlånen inte har haft en kraftig stimulanseffekt på bostadsbyggandet. Därför är det inte negativt för bostadsbyggandet att ta bort dem. De kommuner som redan har tomma lägenheter har möjlighet att få speciell ersättning via extra skatteutjämningsbidrag. Dessutom skall detta sesisamband med våra förslag om bostadsmiljöbidrag. På den sidan gör vi en kraftig påspädning. Stödet inriktas på de bostadsföretag som har tomma lägenheter och bostadsföretag i problemområden. Vi har ansett det vara bättre, med de begränsade resurserna, att få till stånd en väsentligt förbättrad boendemiljö i dessa områden än att bara späda på med hyresförlustlån och bidrag, vilka i sig själva inte leder till några som helst förbättringar i områdena. Herr talman! Jag har tidigare i denna kammare sagt att det blir alltmer ointressant att diskutera budgetfrågor och prioriteringar med vpk, och det anser jag fortfarande. Vpk har i riksdagen framlagt förslag som innebär tiotals miljarder i ökade kostnader utan att på något som helst vis ange hur dessa kostnader skall täckas. Därför blir det faktiskt väldigt ointressant att föra en sakdebatt med vpk. Jag har också tidigare sagt att jag anser att vpk:s uppläggning av sin politik, bortsett från den ideologiska inriktningen, är en enda stor bluff. Mitt partis avsikt är att ute bland människor klä av vpk inpå bara kroppen för att visa hur den här bluffen ser ut. Jag tycker inte att den debatten behöver föras här i kammaren. De flesta ledamöter är redan upplysta om det fenomenet.

Herr talman! Det var faktiskt ett icke alldeles ointressant anförande som bostadsministern gladde kammaren med. Nu får vi reda på att kommunerna inte vill ha hyresförlustlån. I stället vill de ha ett samlat stöd för verksamheten. Ja visst, tänkte jag, Birgit Friggebo sitter ju i den regering som skall halvera de kommunala skattekronorna till kommunerna. Är det någon här som är kapabel att tala om hur resonemanget om hyresförlustlån och halvering av de kommunala skattekronorna går ihop? Nu säger Birgit Friggebo att det enda konkreta förslaget från socialdemokraterna är att de vill vara med i utredningen om byggpriserna. Men hon har ju dessförinnan polemiserat med det socialdemokratiska partiet om bostadsbyggandets nödvändiga höjning för att klara efterfrågan. Efter alla dessa sifferturer kommer så bostadsministern fram till att vi kan bygga 60 000 lägenheter varje år. Men på den hearing som skedde den 13 mars och där bl.a. bostadsstyrelsens generaldirektör var närvarande fick vi veta att också bostadsstyrelsens målsättning numera är 60 000 lägenheter, att det råder ett klart underskott och att man behöver driva upp produktionen till 65 000 lägenheter. Vi har sagt att vi 1982 skall vara uppe i 70 000 lägenheter. Birgit Friggebos regeringar är för varje år skyldiga det svenska folket ungefär 10 000 lägenheter. Man bygger ju inga 60 000 eller 65 000 lägenheter utan bara 55 000-56 000 lägenheter. Mycket framstående bostadssakkunniga tror att bostadsproduktionen 1980 obetydligt överstiger 50 000 lägenheter. Jag noterade att Birgit Friggebo uppehöll sig mycket vid den förnämliga socialdemokratiska insatsen i bostadsbyggandet under gången tid. Det hedrar henne. Det var socialdemokraterna som drog i gång den moderna bostadspolitiken. Det är vi, dagens socialdemokrater, som vägrar att ge ifrån oss den inriktning av de bostadssociala målen som grundades av våra föregångare, räknat från 1947 års viktiga riksdagsbeslut om bostadspolitiken. Birgit Friggebo påstod att jag höjer rösten. Jag måste faktiskt be talmannen om ursäkt, men jag kan inte i något sammanhang göra mig den föreställningen att jag, därför att landet har en kvinnlig bostadsminister, i henne måste se en Carmencita, i vars öra man måste viska förföriska ord. Birgit Friggebo är här såsom bostadsminister och får följa de spelregler som gäller i riksdagen.

Herr talman! För att anknyta till det som Oskar Lindkvist sade sist i sitt anförande vill jag framhålla att om Birgit Friggebo tycker att det är tråkigt med riksdagsarbetet och bostadsdebatter här i kammaren och helst skulle vilja ut härifrån, borde hon väl lämna sitt jobb. Då löses ju det problemet, och det skulle måhända även lösa en del problem för rätt många hyresgäster. Birgit Friggebo sade att hon hade väntat att jag skulle göra jämförelser med gamla tider. Den jämförelse jag gjorde var att jag sade att bostadsbyggandet nu ligger på ungefär samma nivå som det gjorde åren närmast efter första världskriget. Det var allt jag sade om de frågorna. Det var den enda jämförelse jag gjorde i mitt inlägg. Jämförelsen är helt riktig och kan inte bestridas. Det kan inte heller bestridas att bostadsbyggandet är för lågt. Birgit Friggebo sade ju själv att 60 000 nya lägenheter behövs. Hon gjorde t.o.m. den reservationen att det kanske behövs något mer med hänsyn till regionala förhållanden och sådant. Birgit Friggebo gjorde dribblingar för att liksom försöka trolla bort att bostadsbyggandet är katastrofalt lågt och att det har fått och kommer att få svåra återverkningar, som drabbar bostadskonsumenterna i detta land, hyresgästerna. Det hjälper inte att hålla på med sådana dribblingar och försöka ge olika ränkeexempel, vilket Birgit Friggebo gjorde. Faktum kvarstår: förhållandet är helt oacceptabelt och en förändring måste komma till stånd. Sedan kom Birgit Friggebo med det som hon använde för någon vecka sedan här i riksdagen om att vpk skulle vara en enda bluff, att det var ointressant att tala med vpk och att man tänker från folkpartiets sida klä av vpk. Jag gratulerar folkpartiet till det. Ni är välkomna till en sådan avklädningsmatch. Vi skall ta den varhelst ni är beredda att ställa upp. Vi står starkt förankrade med bägge fötterna på jorden. Vi försvarar hyresgästerna, och vi försvarar de sämst ställda. Vi försvarar låginkomsttagarna, barnfamiljerna, pensionärerna och andra som har det svårt här i samhället. Det är vår utgångspunkt. Där står vi, och vi räds inte några angrepp från folkpartiet i frågor som gäller den svenska politiken. Ett resonemang som kommer tillbaka gång på gång är att vi inte skulle ha täckning för vad våra förslag kostar. Då skulle jag vilja fråga: Har Birgit Friggebo räknat på vad våra förslag skulle ge i intäkter till staten, t.ex. våra förslag om olika åtgärder i syfte att komma till rätta med den spekulation som pågår på bostadsmarknaden?